Fru talman! Jag får väl tacka statsministern för de vänliga orden om att mitt inlägg var konstruktivt. Jag vill med några ord förklara varför jag och Vänsterpartiet ändå anser att regeringen Bildt skall gå. Carl Bildt talar om att det behövs en stark ekonomi och trygga jobb. Det behövs också framtidssatsningar. Vi är också helt överens på den punkten. Men Bildt säger också att det behövs impopulära beslut. Det gäller att klara det svåra. Vad är det som är nödvändigt, och vad är det som är svårt? Det som är nödvändigt är att man tar fram pengarna till dessa framtidssatsningar, till de nya jobben, och pengarna måste tas där de finns. Var finns då pengarna? Ja, Carl Bildt, pengarna finns där statsministerns och regeringspartiernas egna stödgrupper finns -- det är de som har pengarna. Det är därför som högern aldrig har klarat av att ge sig på sina egna stödgrupper. Det var detta som visade sig i USA under Reagan och Bushperioderna och i EG-länderna, där det har suttit högerregeringar. De har överallt sagt exakt det som Carl Bildt nu säger. Ingenstans har högern klarat av att ta pengarna där de finns. I stället ger man sig på de svaga, de arbetslösa och de sjuka. Där finns inga pengar att ta. Varför, Carl Bildt, är ni inte beredda att fatta de svåra besluten, att ta ert ansvar? Höj skatten för sådana som oss båda. Höj skatten för dem som ligger ovanför brytpunkten, t.ex. genom att avskaffa grundavdraget. Varför kan ni inte tänka er att fatta dessa impopulära och för er mycket svåra beslut?
Fru talman! Låt mig säga att även om Johan Lönnroth och jag har olika uppfattningar -- jag skulle uppfatta det som något konstigt om en företrädare för Vänsterpartiet inte ansåg att en borgerlig regering alltid borde avgå, det ligger så att säga i det politiska spelets natur -- sätter jag nästan alltid värde på en diskussion med Johan Lönnroth mot bakgrund av den öppenhet som han har. Jag skall därför svara konkret på hans fråga om var vi skall ta pengarna. Den klassiska gamla vänsterpartipolitiken är att man skall ta dem från företagen och de s.k. kapitalägarna. Men det är självfallet en stängd väg av den enkla anledningen att en av orsakerna till att vi har en så hög arbetslöshet är att företagen går dåligt. Om vi skulle ta ännu mycket mer från företagen, skulle företagen gå ännu mycket sämre. Då skulle vi få ännu högre arbetslöshet. Jag skulle tro att Johan Lönnroth och jag trots allt är någorlunda eniga på den punkten. Vi skall försöka att fördela bördan rättvist. Jag tror inte att det är klokt att börja höja inkomstskatterna för mycket i detta land. Det har kortsiktiga och långsiktiga negativa effekter. Men Johan Lönnroth är trots allt medveten om att vi i höstas -- det var ett av inslagen i krisuppgörelserna med Socialdemokraterna -- vidtog åtgärder i den riktning som han efterlyser. Både Johan Lönnroth och jag har fått en högre inkomstskatt, eller kommer att få det, än vad vi annars skulle ha fått genom att realinkomstskyddet i skatteskalan för höginkomsttagarna de facto suspenderades för krisperioden. Det som kan göras det är också gjort.

Fru talman! Vi gör inte det bl.a. därför att det skulle medföra att ganska många människor skulle drabbas dubbelt, bortsett från att dessa saker inte har med varandra att göra. Vi skulle få både minskade bidrag och höjd skatt av samma skäl. Det finns ingen anledning att låta människor drabbas på det sättet. Jag skall säga något om det som vi diskuterade inledningsvis. Jag tycker att det är bra att Johan Lönnroth åtminstone försöker att föra en konstruktiv diskussion om besparingar, även om det finns åtskilligt av det som han själv kallade välkända gamla vänsterståndpunkter där jag tror att vi kommer att ha svårt att finna varandra. Jag tror att det är fel att öka skattebelastningen på företagen i ett läge när detta riskerar att leda till arbetslöshet. Detta inser tydligen vänstern, åtminstone till hälften. Johan Lönnroth säger nämligen att pengarna från de skattehöjningar som man vill genomföra för företagen skall man återföra till andra företag. Men är inte erfarenheterna av denna typ av bidrags och subventionsekonomi och selektiva ekonomi i allt väsentligt negativa? Det är inte det som vi behöver i dag, utan vad vi behöver är att skapa bättre villkor för företagen generellt för att på det sättet ge företagen generellt en möjlighet att komma på fötter och börja nyanställa, så att vi kan börja bryta ökningen av arbetslösheten och få fram de nya jobben.

Fru talman! Var jag än rör mig i Sverige -- på bussen från Tyresö till Gullmarsplan, i Höganäs i Skåne, i Väsby -- möter jag samma fråga: Vad är det som håller på att hända i Sverige? Vart är vi på väg? Om man med ett enda ord skall sammanfatta vad människor känner så är det oro. De är oroliga för att mista jobbet, för att tvingas söka socialbidrag, för att inte kunna betala hyran eller klara amorteringarna på villalånet. De frågar: Hur blir det i framtiden med vården av de gamla? Jag möter kvinnor som säger: Måste jag stanna hemma om barnomsorgen skärs ned eller om avgifterna blir så höga att vi inte har råd med dagis? Hur skall vi då klara ekonomin i vår familj? De flera hundra tusen arbetslösa ställer sig naturligtvis frågan: Får jag ett jobb nästa månad, eller hur länge kommer det här att fortsätta? Vad blir det av min framtid? Det är här, i människornas vardag, som vi politiker måste börja. Om vi inte har det klart för oss, då tappar människorna förtroendet för politiken. Det kan jag försäkra kammarens ledamöter. Om vi skall bli trovärdiga, då måste vi också komma med åtgärder som ger resultat. För att hitta lösningar kan vi ta råd från ekonomer och experter. Men det är vi politiker som måste skapa en helhet. Det är vi som måste åtstadkomma de samlande lösningarna. Det är vi här i denna riksdag som måste ta det grundläggande ansvaret. Men det behövs en politik som har stöd, inte bara bland ekonomer, utan också bland folkflertalet. Kravet på rättvisa, på att bördorna skall fördelas någorlunda lika, blir än tydligare när krisen djupnar. Det behövs enligt min mening -- det är en mycket stark övertygelse -- en politik som har stöd av partierna på båda sidorna om blockgränsen. Jag har sedan flera år, långt före den nuvarande krisen, inte bara talat om utan i praktiken verkat för överenskommelser och samarbete över blockgränserna. Som statsminister lyckades jag också med den uppgiften, att samla breda majoriteter i denna kammare för långsiktiga och viktiga beslut. Om vi kan åstadkomma det får vi nämligen beslut för lång tid framåt. Då är det möjligt att långsiktigt och konsekvent bekämpa och övervinna den mycket svåra och djupa kris som vi nu befinner oss i. Vi har i finansutskottet, i arbetsmarknadsutskottet och i utbildningsutskottet utförligt redovisat konkreta socialdemokratiska förslag och uppfattningar om vilka åtgärder som vi anser nu behöver vidtas. Detta har tidigare redovisats här i debatten i dag av Allan Larsson. Fru talman! Förra veckan kom den ''tivolionsdag'' som plötsligt gav Sverige en politisk kris ovanpå den ekonomiska, skrev Carl Bildt i Dagens Nyheter i förrgår. Det tycker jag tyvärr avslöjar att Carl Bildt inte riktigt har förstått sitt ansvar som statsminister. Den politiska krisen kom nämligen inte plötsligt. Den har legat latent ändå sedan förra hösten. Trots att fyra partier ingår i regeringen, är det en minoritetsregering. Situationen kompliceras naturligtvis ytterligare, om än av ytterligt hedervärda skäl, av att ett av regeringspartierna inte kan tänka sig att styra med hjälp av Ny demokrati. Bengt Westerberg var mycket tydlig på den punkten i samband med valet: Han sade: Jag vill inte sätta mig i en regering som är beroende av Det var naturligtvis ett svårt utgångsläge. Jag föreslog därför att regeringen skulle ta 100 dagar på sig att fundera igenom hur den skulle få igenom sin politik i riksdagen. Detta erbjudande avfärdades uppriktigt sagt ganska överlägset. Man sade att vi socialdemokrater inte var förberedda på oppositionsrollen. Regeringen satte i gång sin rivstart. Den ''enda'' vägen, dvs. sänkta skatter och privatiseringar, skulle få fart på Sverige igen. Det vi fick höra från Moderaterna var att det nu är borgerlig majoritet. Socialdemokratin har lidit ett svidande nederlag. Nu är det borgerliga värderingar och borgerlig politik som skall gälla. Det var ord och inga visor. Det var beskeden vi fick som oppositionsparti. Jag anser att Carl Bildt i sin statsministerkarriär från början gjorde två ödesdigra felbedömningar. Den första var att inte långsiktigt försäkra sig om stöd för regeringens politik i riksdagen. Det andra var att sätta en politik i sjön som inte löste, utan i stället snabbt förvärrade, den ekonomiska krisen. Både avsaknaden av en genomtänkt parlamentarisk strategi och innehållet i regeringens ekonomiska politik har sedan valet skapat osäkerhet och ytterligare förvärrat krisen. Jag lyssnade i dag till Carl Bildt när han bl.a. sade: Vi vet vad den ekonomiska situationen kräver. Det är en sorts upprepning eller ny variant av den ''enda'' vägens ekonomiska politik. Men vi är många i Sverige som inte har kunnat undgå att följa statsministerns tidigare uttalanden och att bedöma i vad mån de har slagit in. I maj i fjol påstod Carl Bildt aningslöst: ''Vi har ett i grunden sunt finansiellt system. -- Vi har fördelen av att ha stora stabila kommersiella banker.'' Det är mindre än ett år sedan. I augusti förra året sade Carl Bildt: ''Vi har bättre styrsel på den ekonomiska politiken än vad Sverige har haft på mycket lång tid, och det ser vi också i att förtroendet börjat återvända.'' Sedan kom den värsta finans och bankkrisen i mannaminne och valutakriserna, som ledde till att den ''enda'' vägens politik gick rakt in i väggen. Jag säger inte detta med någon skadeglädje. Jag säger det med stor bedrövelse. Så har det fortsatt. Förra onsdagen skrev Carl Bildt i Svenska Dagbladet att nu var det dags för ''en ny start på den enda vägens ekonomiska politik''. Samma kväll lät han meddela svenska folket att det förelåg en uppenbar risk för att han skulle bli tvungen att utlysa extra val. Efter bara en halv valperiod har regeringen Bildt redan fått sin politik underkänd, först av marknaden, sedan av riksdagen och av svenska folket. Opinionsundersökningar i helgen visar att tre fjärdedelar anser att regeringen Bildt inte gör tillräckligt för att hejda arbetslösheten. Bara var tionde svensk tycker i dag att regeringen har skött ekonomin bra eller mycket bra -- en av tio. Krisen i vårt land blir naturligtvis särskilt tydlig genom att en halv miljon människor nu i realiteten går arbetslösa -- på landsbygden och i storstäderna, i norr och i söder, bland yngre och bland äldre. Allra värst är väl egentligen att nära 100 000 Tjänstemän och arbetare förnekas rätten att försörja sig. Ungdomar möts efter avslutad skolgång av beskedet: Du behövs inte. Samtidigt ser vi behoven av insatser runt omkring oss. Nu talar jag inte bara om Sverige, utan om de västliga rika demokratierna. Vi ser problemen och behoven i vården och omsorgen, i skolan. Det behövs bättre vägar, järnvägar och broar, underhåll av bostäder och andra fastigheter och inte minst en ökad industriproduktion. Om vi inte förmår organisera våra västerländska samhällen så att människors vilja till arbete, till att försörja sig, får möta behoven av insatser, då kommer tilltron till politikens förmåga att undergrävas. Jag är rädd att hela det demokratiska systemet kan komma i gungning. Så allvarlig är, enligt min mening, den situation som vi har att hantera. Det är bakgrunden till att vi har utarbetat ett antal konkreta förslag för att omgående få ungefär 190 000 fler människor i utbildning och arbete. Fru talman! Det är självklart och givet att vi från den här utgångspunkten ställer oss frågan: Kan vi ta gemensamma tag i en sådan här situation för att lösa problemen? Jag tror att det är en stor majoritet av Sveriges folk som inte bara anser detta, utan som kräver detta. Carl Bildt har sagt i dag att samarbete är önskvärt och nödvändigt. Jag konstaterar att då duger återigen socialdemokratin. Det verkar t.o.m. i en del inlägg som om det är socialdemokratins plikt att ställa upp för regeringen. Vi skall ha glömt alla de där uttalandena från regeringsstarten. Vi ingår ju inte i regeringen Bildts regeringsunderlag. Vi röstade emot den här regeringen i denna kammare. Däremot ingår Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. De har ett annat grundläggande principiellt ansvar. Rimligen måste Carl Bildt som statsminister ha räknat med Ny demokrati. Då var inte Carl Bildt okunnig om vad det var för ett sorts parti. Vi hade ju sett dem i aktion i valrörelsen 1991. Bengt Westerberg hade sin bedömning klar. Skyll därför inte på oss att ni hamnade i knät på Ny demokrati! Även när vi hade en socialdemokratisk regering -- vi hade förvisso också då problem -- sade Carl Jag vill däremot gärna säga att jag delar Carl Bildts uppfattning om Ny demokratis agerande. Jag tycker att det är bedrövligt att man, som i frågan om delpensionen, röstar mot eget förslag. Men helt unikt är det inte. Jag har läst Ulf Adelsohns memoarer. Där skriver han t.ex. att Gösta Bohman ansåg ''om socialdemokraterna ansluter sig bör man söka ändra sin ståndpunkt så att man inte hamnar på samma linje som de''. Nu tror jag att Gösta Bohman ibland sade litet spontana saker. Jag är inte säker på att han skulle ha agerat riktigt på samma sätt i kammaren. Detta visar hur farligt det är att leka med sådant här. Vi socialdemokrater har faktiskt tagit ansvar i en utsträckning som är unik för ett oppositionsparti. Vi ställde upp på krisuppgörelserna i höstas, i och för sig inte för att rädda regeringen, utan för att vi ansåg att ansvaret för landet och medborgarna krävde det. Vi lade åt sidan de ursprungliga tidiga uttalandena av förakt, att socialdemokratin skulle ha spelat ut sin roll, därför att vi såg riskerna för landet och för de enskilda medborgarna. Nu säger Carl Bildt från talarstolen att det som har inträffat är oppositionens fel. Han säger också att det är en riksdagskris och inte en regeringskris. Nu är det faktiskt så att statsministern har ansvaret att se till att hans regering får stöd i riksdagen. Så här sade Carl Bildt i februari 1990. Lyssna noga nu, Carl Bildt! ''Jag tycker faktiskt att en minoritetsregerings främsta skyldighet är att hela tiden söka förankring i parlamentet för sin politik. Det är statsministerns främsta konstitutionella skyldighet.'' Bildt, det är väl ingen grundläggande skillnad i det avseendet, om han heter Ingvar Carlsson eller Carl Bildt? Ansvaret ligger hos statsministern. Carl Bildt nickar. Därmed har vi klarat ut det. Bra. Då kan vi gå vidare till nästa sak. Jag tycker att vi skall vädra ut en del saker efter den gångna veckan i den här kammaren för att om möjligt återupprätta litet av tilltron till oss politiker. Låt oss tala klartext i dag, ja nu, om samarbetets möjligheter och villkor. Vi träffade de här överenskommelserna i höstas. De var delvis mycket, mycket smärtsamma och svåra för oss. Jag har personligen fått utstå rätt mycket kritik och får det fortfarande, direkt vid möten och genom mängder av brev, där man säger: Hur kunde ni gå in och hjälpa denna moderat och högerregering? Jag har försvarat det med att vi också har förhandlat fram viktiga saker för socialdemokratin. Då kommer det besvärliga, att sedan dess har regeringen brutit överenskommelsen på för oss viktiga punkter. Vi var överens om att 10 miljarder skulle återföras till AP-fonden. Det struntar regeringen i. Ni har nu bråk med Ny demokrati om forskningspengarna. Tänk om vi hade fullföljt uppgörelsen, som Carl Bildt och jag dessutom personligen förhandlade fram, och varit överens om en forskningsdel. Då hade ni i dag sluppit eländet med Ny demokrati på den här punkten. Vi var överens om att aktiebeskattningen skulle vara 30 %. Regeringen drev ändå igenom -- skatteministern sitter där och jag stirrar honom i ögonen -- att den skulle vara 25 %. Vi var överens om att ett moratorium skulle råda för privatisering av statliga företag. Nu tänker regeringen ändå sälja Celcius. Vi har uppenbarligen problem framöver när det gäller arbetsrätten, och vi har inte klarat ut bostadsdelen. Det är inte lätt för mig att gå till min riksdagsgrupp igen, så länge detta inte är utklarat, och säga: Visserligen svek regeringen på dessa områden, men nu föreslår jag er nya uppgörelser. Jag har redovisat min principiella uppfattning. Jag har redovisat i praktiken att jag är beredd att arbeta för den. Men regeringen, framför allt moderaterna i regeringen, måste lära sig att ha respekt för det oppositionsparti man skall göra upp med. Annars kommer det aldrig att gå, aldrig ens med den bästa vilja, inte ens med en så samarbetsinriktad och pragmatisk person som mig som oppositionsledare. Detta hoppas jag att ni efter debatten här i dag har klart för er, att ni klarar ut detta om ni skall komma igen till fortsatta samtal. Jag har sagt: Kallar regeringen, ställer alltid ett parti upp för samtal. Men ni måste veta att så länge det här ligger mellan oss, är det väldigt svårt att komma fram. När vi i torsdags, dagen efter ''tivolionsdagen'', fick våra förslag nedröstade i arbetsmarknads , i utbildnings och i finansutskottet undrar vi naturligtvis vad det är som vi skall förhandla om. Är det att vi skall ställa upp för en moderatledd politik, så glöm det, för vi tror inte på den. Vi tror inte att den löser problemen. Det skorrar falskt i mina öron när Carl Bildt i måndags i Karlskrona sade: ''En uppgörelse skall vara en uppgörelse. Det är en förutsättning för att man skall kunna ha förtroende för politiker. Och det är en förutsättning för att vår parlamentariska demokrati skall fungera.'' Just det. Det var det problemet jag redovisade. Carl Bildt måste lära sig dessa grundläggande villkor för samarbete mellan partierna. Carl Bildt måste ställa samma krav på sig själv som han, med all rätt, ställer på Ian Wachtmeister. Så enkelt och så grundläggande är det. Efter alla brott mot höstens uppgörelser drog jag min slutsats, och den var: det bästa vore att bilda en majoritetsregering utifrån riksdagens nuvarande sammansättning, bestående av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Detta har Folkpartiet och Centern avvisat. Det respekterar jag självfallet. Jag sade från första stund att jag förstår de problem som kan ligga i det. Men min uppriktiga mening kvarstår, nämligen att en regering med en sådan sammansättning skulle ha stora möjligheter att få ett brett stöd bland svenska folket för en politik som har förutsättningar att långsiktigt lösa Sveriges problem. Jag går nu över till ett annat problem som spelar en stor roll i debatten. Socialdemokratins budget har ett stort svart hål, därför att vi inte har redovisat besparingar på 12 miljarder kronor, sade Carl Bildt här förut. Men det är mycket värre än så. Det stora svarta hålet är underskottet i regeringens budget på 198 miljarder kronor. De 12 miljarder kronor som regeringsföreträdarna ständigt återkommer till utgör alltså 6 % av underskottet. I regeringens budget från i januari fanns ingen som helst strategi för hur regeringen skulle klara att täcka de 94 procenten av det svarta hålet. Detta är det stora bekymret, och detta försökte vi redan under krisförhandlingarna i höstas få i gång en dialog om, nämligen om de satsningar som kan leda till tillväxt. Det handlar om att göra något åt den dramatiska ökningen av statsutgifterna på 100 miljarder som vi fått på mycket kort tid och som framför allt beror på arbetslösheten. Det handlar om att få i gång tillväxten igen. Nu minskar den kaka som vi skall dela på. Den ökar inte, utan den minskar. Då hinner vi aldrig med besparingarna. Det är riktigt, jag erkänner det utan vidare, att det vi från socialdemokratins sida har ägnat oss åt och det de socialdemokratiska förslagen så här långt har handlat om är hur vi skall kunna täcka de 94 Om regeringen ägnade dessa och de övergripande och avgörande frågorna ett intresse, skulle förutsättningarna att också lösa problemet med de sex procenten snabbt öka. Vi socialdemokrater har faktiskt en gång tidigare, för inte så länge sedan, klarat av ett underskott som i andel av bruttonationalprodukten motsvarar det underskott som vi har nu, nämligen år 1982. Vi är beredda att ställa upp igen -- inte bara är beredda utan anser det vara en tvingande nödvändighet. Fru talman! Mellan 1976 och 1982 hade Sverige inte en utan fyra borgerliga regeringar. År 1991 fick vi en borgerlig regering igen men en stor borgerlig övervikt i riksdagen. Den här gången är vi efter bara ett och ett halvt år nära en regeringskris, trots den stora borgerliga majoriteten. Tror någon att det bara är en slump eller en tillfällighet att det nu är som det var 1976--1982? Moderaterna har inte gått in i en valrörelse i regeringsställning sedan 1930, med undantag för krigsåren. Tror någon att det är en slump eller en tillfällighet? Det finns i dag en bastant borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Det finns också ett starkare stöd än under den förra borgerliga perioden för en klar högerpolitik. Moderaterna och Ny demokrati är överens i flertalet frågor. Det programförslag som Moderaterna presenterade häromdagen skulle lika gärna kunna vara författat av Ian Wachtmeister. Det gör den gångna veckans träta mellan dessa båda partier än mer obegriplig. Vad är det egentligen som de slåss om? Dagens politiska kris handlar ju egentligen om en maktkamp mellan Ny demokrati och Moderaterna. Men vid sidan av dessa båda partiers bråk och taktiska fintande finns en majoritet i det här landet som vill ha en helt annan politik. Carl Bildt talade tidigare om taktiserande. Det vill jag också tala om med visst allvar. När en regering inte får igenom sina ekonomiska riktlinjer skall den avgå. Det behöver statsministern inte göra någon särskild bombastisk deklaration om, det är en parlamentarisk självklarhet. Men ingen regering, inte heller en moderatledd, skall behöva acceptera att ett oppositionsparti utan förvarning kuppar igenom en regeringskris. Jag vet inte vad Ny demokrati var ute efter förra veckan. Jag var ute i landet och fick besked om att de hade ändrat sitt yrkande och att vi i och för sig teoretiskt genom att rösta på en icke-politik, närmare bara ett rent avslag, skulle ha fått en majoritet här i kammaren, och regeringen hade tvingats att avgå. Jag ställer inte upp på sådant. Det är mot hela min grundläggande uppfattning om hur parlamentarismen skall fungera. En regering har rätt att via utskottsarbetet få reda på vad som gäller. Vi har en obligatorisk plikt att remittera allting till utskotten. Därför var det, Carl Bildt, för mig en självklarhet: tillbaka till utskotten utan att man drog i detalj vad det handlade om, så att vi fick en chans att en gång till gå igenom det hela. Vi hoppades då självfallet att vi skulle få igenom en del av våra yrkanden. Den tanken fanns också där, men det första var det grundläggande och för mig självklara. Nu fick vi inte igenom våra yrkanden, utan våra förslag röstades ner, vilket jag beklagar. Jag tror att det hade varit bra för de arbetslösa och för många andra människor som är oroliga, därför att jag självfallet tror att den socialdemokratiska politiken skulle kunna föra med sig något gott åt dessa grupper. Om Carl Bildt i dag vinner voteringen om riktlinjerna för regeringens ekonomiska politik, är emellertid frågan: Vad har han, regeringen eller landet vunnit? Det jag är orolig för -- orolig inte som socialdemokrat utan för landet, nationen och politikens anseende -- är att Ny demokrati fortsätter att konstra. Nu säger man: Ja, det här är bara omslag, sedan kommer vi till innehållet. Då är det verkligt allvar. Risken är att vi får en utdragen process som även med bästa vilja från regeringens sida inte går att klara av, utan vi fortsätter att rutscha i utförsbacken. Per-Ola Eriksson sade förut i dag att det är till 1999 som regeringen skall sikta. Jag är rädd för att kronan då faller ytterligare med ett par procent. Det skapar frossbrytningar hos svenska folket. I omvärlden kommer kallsvetten: Vad håller på att hända i Sverige? Även om jag absolut anser att det är en sista utväg -- för det är det -- och att man skall fundera väldigt noga innan man använder sig av det, finns en sista utväg i vår författning. Det är extra val. Jag vet att även Carl Bildt har varit inne på detta. I Sverige är det mycket ovanligt. Extra val har vi väl bara haft en enda gång under hela efterkrigstiden, för 35 år sedan. Men när krisen nu är så allvarlig att statsministern kallar sitt eget regeringsunderlag för ett ''tivoli'', då är det dags för svenska folket att få säga sitt. Den politiska krisen måste lösas, om vi skall klara den ekonomiska. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har därför efter en noggrann genomgång av situationen kommit fram till att vi förordar ett extra val och därefter en ny majoritetsregering.

Fru talman! Efter att i en vecka ha umgåtts per TV är det trevligt att se varandra i ansiktet. Det här är en viktig dag för alla, för Sveriges minoritetsregering och för allas våra arbetsgivare. Vilka är då de? Det är det svenska folket. Man har nästan haft ett intryck av att det redan har varit valrörelse. När man läser tidningarna -- som samtliga är organ för andra partier än vårt -- låter det i alla fall så. Äntligen har man funnit en syndabock. Det är dåligt med språkvården. Man har tappat masken och sansen, tycker jag. Nu gäller det att undvika missförstånd och misstag. Vi löser inte den svenska krisen genom att peka ut syndabockar, vare sig någon bank eller Ny demokrati. För två år sedan, när vi just hade dragit i gång vår politiska rörelse, var Bert Karlsson och jag inne i riksdagsmatsalen. Ni andra såg faktiskt rätt roliga ut när ni såg oss. Ni såg ut som ni ungefär tänkte: Va, undergången är här. Är de redan här, innan valet? Sedan följde en valrörelse med drag under galoscherna. 368 000 människor röstade på oss. Det skall vi kanske inte glömma. Nu är vi här. Det är inget önskeläge för er, det vet vi. Vårt mål är nämligen att förändra, i Sverige och i er värld. Vi kom från det som vi kallar för verkligheten, men det är det inte populärt att säga. Det händå någonting 1991 i hela världen. Det som hände i Sverige var kanske det minst betydelsefulla, nämligen att vi kom in i riksdagen. Vi attackerade etablissemanget och allt ifrån politiska utnämningar och dubbla pensioner till lapplisornas jakt på vanliga hyggliga svenskar. Jag vågar faktiskt påstå att vi har bidragit till att uppmärksamheten riktats mot politiken och mot vissa frågor som är angelägna för folk, men som inte särskilt ofta kommer upp här i kammaren, t.ex. flyktingpolitik, u-hjälp, organisationsstöd, partistöd, fattigpensionärer osv. Våra metoder är delvis nya. Många fnyser över ölbackar. Därför har jag tagit med mig en ölback, som av respekt för fru talman är extra liten. Jag ställer ölbacken här på talarstolen. Ursprunget till ölbackarna får mig nästan att föreslå att vi skulle ha sådana här i riksdagen. Vi hade ölbackarna främst till att visa de problem som Sverige har i dag. Varje ölback representerade 250 000 människor. Den offentliga sektorn illustrerades med sju ölbackar. Den produktiva sektorn, industrin, utgjorde fyra ölbackar, och två ölbackar visade de människor som var arbetslösa. Det här var två år sedan. Vi talade om den politik som jag tror att även regeringen vill föra, om att flytta en ölback från den offentliga sektorn över till den produktiva. Vad som i stället har hänt är att en ölback -- 250 000 människor -- har flyttats från den produktiva sektorn över till arbetslöshet. Det är kanske inte så dumt att använda ölbackar. Vi har också försökt att göra klart för alla människor att när det talas om att det är staten som betalar, är det människorna själva som betalar allting -- det tror jag att vi har bidragit litet grand till att klargöra, åtminstone till någon sorts upplysning. I dag är det inte nog med att människor själva betalar. I dag betalar barn och barnbarn, eller rättare sagt: kommer att få betala. Har vi då betytt någonting annat än irritationer? Jag vet att vi har varit som ett flugpapper som man har försökt att plocka av sig, men som ändå alltid fastnar någonstans. Man har tyckt: Ut med er till tivoli! Nu senast var det tal om Kiviks marknad, Sommarland, torg och gator och över huvud taget någonstans där det finns folk. Jag tycker inte att det är särskilt fel. Vi är ofta ute, men vi är här också. Har vi påverkat någonting, annat än att vi faktiskt har hjälpt den här mycket tacksamma regeringen att sitta kvar? Ja, med mediernas hjälp ironiserade ni alla över de besparingar som Bo G Jenevall nämnde, 196 miljarder kronor på sex år. Det är i dag småbelopp, eftersom det bara handlar om en sjättedel av beloppet per år. Det behövs mer nu. Man kan pricka av detta program i facit -- dvs. det facit som alla använder i dag, nämligen Assar Vi har sett till att det har gjorts granskningar av en del myndigheter. Det var nog inte så dumt. Vår tes att man skall straffa brottslingarna och vårda brottsoffren i stället för tvärtom har vi -- det finns också andra som har hjälpt till -- åtminstone fått att gå åt rätt håll. Vi har kanske lärt ut någonting om att det inte handlar om sysselsättning, utan det handlar om arbeten och jobb om det skall bli något resultat. Vårt eviga tjat om Östersjöområdet, Baltikum och alltihop har -- och det vill jag upprepa -- lett till möjligheter, och inte bara till svårigheter där borta, för där finns verkligen svårigheter. T.o.m. folk och bostadsräkningen har flyttats framåt i tiden. I denna församling har man gradvis börjat inse att man inte behöver räkna kakelplattor hemma hos folk. Men har vi åstadkommit någonting konkret? Ja, ett par saker. Vi har förhandlat med Folkpartiet -- det ni! -- och kommit fram till en fri radio, någonting som är utomordentligt viktigt. Det tackar vi Birgit Friggebo för. Vi har kommit överens med P-O Eriksson och andra som vill förbli anonyma om riskkapital. Tillsammans med Socialdemokraterna drog vi -- fast alla här tar åt sig äran -- i gång ROT sektorn. Därefter hoppade regeringspartierna fram. Vi varnade också och sade: Ta initiativet och släpp det katastrofala stödet för den svenska kronan i tid! Detta vet Carl Bildt mycket väl. Sedan flöt kronan i väg den 19 november och kostade en massa onödiga pengar. Vi har kört hårt med att man skulle sänka räntan. Jag kan hålla med om att vi i det fallet kör hårdare än er rådgivare Assar Lindbeck. Detta är vad vi har gjort. Alltså har vi ganska rätt, och vi tänker ganska bra. Men logiken säger då att vi är besvärliga på något sätt. Därför vill jag analysera frågan: Hur besvärliga är vi egentligen? Vi kom utifrån vår verklighet. Vi var inga yrkespolitiker. Vi kom inte från kommunfullmäktige, landsting eller från facket. De flesta i vår grupp kommer från den sektor där de riktiga jobben finns. De flesta av oss var småföretagare. Det är ju ganska kul att ni talar om att de är de som hela Sverige i dag skall byggas upp på. Det har kommit in en drös här i kammaren, men den har ni det litet svårt med. Om man som vi är företagare, är en och en halv vecka en vettigare tid att åtgärda ett problem på än ett och ett halvt år, som det tar med den politiska lunken. Om man är företagare är man ganska bra på att hitta realistiska lösningar, men man är kanske inte så bra på politiska och tekniska finesser, vilka är politikernas arbetsredskap. Vi tar kanske i med släggan när en yrkespolitiker i stället skulle ha satt sig och filat på en att-sats. När vi sätter ner foten -- vilket vi har gjort -- kan den därför gå rakt genom golvet. Därmed inget sagt till Ingvar Carlsson, apropå foten. Är detta fel och farligt, eller är det möjligen rätt så hälsosamt? Jag kan lova er att vi har stor respekt för det som vi sysslar med, även här i riksdagen. Våra motioner är bra. Inte ens regeringen har påstått att vi inte har något program. Man har sagt någonting snorkigt, men i övrigt inte gått emot i sak. Vi har en politik som innehåller besparingar. Våra besparingar går längre än regeringens. Men vi föreslår också satsningar. Våra motioner är alltså bra. Det riktas sällan kritik mot våra politiska förslag, utom i flykting och u-hjälpsfrågan, där vår realism och saklighet -- det krävs tydligen någon sorts civilkurage för att ens våga tala om dessa frågor -- har bemötts med påståenden om rasism och om att vi inte är goda bara för att vi inte är dumma. Kritiken mot Ny demokrati har faktiskt handlat om annat, och det har vi sett många exempel på. Den har handlat om ganska absurda ting, nämligen om hur vi beter oss, om hur vi ser ut, om hur vi klär oss och hur vi inte klär oss och om att vi är opålitliga och ohederliga. Det känns faktiskt litet egendomligt att man skall behöva skriva till tidningarna och tala om att man är hederlig. Det behövde jag inte i min tidigare verksamhet. När jag kom hem efter den dagen då Carl Bildt gick i taket första gången -- det stora indignationsnumret för en vecka sedan -- mötte jag min fru som såg ledsen ut, tittade mig djupt i ögonen och sade: Är du så där hemsk som Bildt säger? Jag förklarade då att Carl Bildts fru antagligen grät ännu oftare än min, men av andra skäl, nämligen för att hennes man är ofelbar eller någonting sådant -- jag kommer inte i håg vad jag drog till med. Men kom i håg Carl Bildt, Bengt Westerberg och ni andra som sitter här att utan oss hade varken talmannen eller regeringen sett ut som den gör i dag. Skulle vi då inte ha något inflytande på krispolitiken? Det kan man verkligen fråga sig. Ni röstar ju emot er själva, säger någon. Det är ju det som är så tokigt. Nej, vi röstar för det som vi tycker är rätt, på det sätt som vi tycker är rätt. Vi gör det som vi anser ger den effekt som behövs för att man skall komma loss från den låsning som nu finns här. Vi har inte brutit några avtal. Det vägrar jag att gå med på. Vi har också lämnat delpensionsomröstningen, som det har tjatats så mycket om, till statsvetare för objektiv bedömning. Jag föreslår att vi tar upp den debatten efter denna bedömning. Jag medger -- och det ångrar jag inte heller -- att vi har röstat mot oss själva en gång. Då satte vi ned foten så att vi blev av med en av våra riksdagsledamöter som gick över till Moderaterna. Men då handlade det om att vi tyckte att politiska utnämningar var så viktiga att vi ville markera detta innan det gick för långt. Det rörde sig om Byggnadsstyrelsens omorganisation. Vi ville förhindra politiska utnämningar och fokusera hur viktigt det är i dagens krisläge att det finns framför allt kompetens på alla ställen i samhället. Hur ser vi då på läget i dag i Sverige? Det är mycket allvarligt. Det är minst lika allvarligt som statsministern och Ingvar Carlsson säger. Sverige riskerar faktiskt att bli om inte en bananrepublik så i alla fall en spagettimonarki. Vår arbetslöshet kommer att växa vilken regering vi än har och vem regeringen än får hjälp av. Men arbetslösheten kan kanske växa olika mycket. Inflationen kommer tillbaka. Om vi bara bromsar och skär ner och bara talar om besparingar, då stannar hjulen, då stannar Sverige. Bankkrisen är mycket djup. Konkurserna kommer att fortsätta att öka. Den offentliga sektorn är för stor också i dag. Man skall återigen inte gömma arbetslösheten i den offentliga sektorn, därför att då löser man inga problem. Det centrala fackets makt är för stor, men det vågar ni andra inte säga. Den solidariska lönepolitiken och s.k. trygghetslagar hindrar folk från att få jobb. Så är det ju. Det är framför allt ungdomar som hindras från att komma in i arbetslivet. Detta vet vi. Detta vet alla företagare. Under våren kommer dessa siffror och prognoser att bli bara värre och värre. Hur skall då denna kris lösas? Ja, det är inte lätt. Det tar tid. Det krävs djupa tag, och man måste ändra den svenska modellen. Ledarna måste då föregå med gott exempel. Ledare är inte bara statsministern och regeringen utan alla riksdagsmän och alla andra också. Vi måste ta lite snytingar själva. Det kan t.ex. handla om partistöd. Det kan handla om alla fallskärmsavtal, som finns inom den offentliga sektorn. Säg upp dem allihop, de som ännu inte har utlösts. Spara på statens utgifter överallt. Gå hela vägen givetvis, vad det än gäller, t.ex. u-hjälpen, där det går att spara utan att hjulen stannar. U-hjälpen är ett bra exempel. Eller sänk bidragsnivåerna. Släpp ideologin och talet om att vi vill hjälpa alla andra och att vi absolut vill skicka i väg pengar. Vi har ju inte pengarna. Använd pengarna på bästa sätt, var effektiva. Det bästa sättet är att gå in i den privata sektorn och be den att komma i gång. Efter vad jag förstår finns det en samstämmighet här om detta. AMS är sista utvägen. Där får man oerhört litet för oerhört mycket pengar. Vi skall emellertid hjälpa dem som behöver hjälp. När den svenska modellen nu håller på att packa ihop mer eller mindre, är grundtryggheten det viktiga. Det är klart att vi skall hjälpa sjuka och fattiga, som inte kan hjälpa sig själva. Ingen skall behöva leva under existensminimum i Sverige. Så illa är det inte. Vi måste ha ett bra skyddsnät. Då har vi ett bra förslag: sänk matmomsen i detta läge för att kompensera effekterna av andra beslut som slår väldigt hårt mot folk. Men lika väl som man skall hjälpa dem som behöver hjälp skall man inte hjälpa dem som inte behöver hjälp. Vi tycker att man skall behovspröva bidrag. Vi tycker att man skall ge valfrihet men inte nödvändigtvis vinstgivande understöd till barnfamiljer. Jag bryr mig inte om huruvida jag tappar fem miljoner röster, men jag vill fråga: Friska, glada och unga människor med barn är väl ändå inte per definition socialfall? Det kan väl inte vara så kämpigt att vara ung och ha jobb och ha barn? Det kan väl inte vara det stora problemet i dag? Därför har vi föreslagit en sak, som i varje fall borde passa halva regeringen. Hjälp andra människor där de är -- inte där vi är. Det innebär också att hjälpen blir effektivare. Satsa på jobben. Satsa på små och medelstora företag. Kör hårt på bankerna. Svenska folket måste få någonting tillbaka. Jag uppmuntrar er. Jag kan bankerna. De är duktiga förhandlare. Förhandla bara om att köpa aktierna av dem och att de skriver ner dem. Då kan staten och folket äga bankerna för att sedan sälja ut aktierna och få tillbaka pengarna. Jag hoppas att detta är på gång. Sedan har vi detta med att gasa och bromsa. Det är inte så lätt att köra i krisföre. Det gäller att använda både gasen och bromsen och kanske göra det vid olika tillfällen. Just nu kanske det är bättre att gasa litet grand och inte bromsa så mycket. Förklara för folk hur det ser ut, hur vi kommer vidare och hur vi kan samarbeta. Det tror jag är viktigt. Därför har vi talat om en ekonomisk säkerhetskonferens. Den är inte till för att upplysa regeringen eller er, utan den är till för att alla människor skall förstå hur det ser ut så att man är överens om detta. Sedan kan man tala om hur man skall gå vidare. Så kommer jag till det som tydligen är problemet i dag: paket, propositioner och motioner. Det handlar om paket. Det handlar om en kombination av åtgärder. Riksdagen har inget organ som kan behandla alltihop. Jag uttalar mig litet vanvördigt, men det är inte vanvördigt. Jag säger det för att beskriva förhållandena så att alla förstår. Omslaget och snöret på paketet hamnar i finansutskottet, medan innehållet styckas upp på olika ledder och strös ut över andra utskott. Då säger man så här: Men vi för ju samtal i utskotten. Ja, men det är ju det som är så besvärligt. Ni vill t.ex. sänka arbetslöshetsersättningen och behandla den frågan den 24 mars. Momsen, som vi tycker har en typisk koppling till detta, skall behandlas den 5 maj med förslag från ett annat utskott. Hur kör man sådana förhandlingar? All right. Regeringen har ett paket, och vi respekterar detta paket. Vi angriper det inte så mycket. Men även Ny demokrati har ett paket, som jag skulle vilja beskriva såsom tuffare och mänskligare. Socialdemokraterna har ett paket, som de har gömt någonstans. Men de prasslar med papperet -- ett slags vänsterprassel; vad vet jag. Det finns i varje fall inget ställe i riksdagen där hela paket kan behandlas. Då har vi två förslag. Det ena är: Inrätta ett statsutskott, där vi kan mötas allihop. Där kan man plocka fram de förslag som alla, t.o.m. Bengt Westerberg och jag, kan bli överens om. Vi är för övrigt överens om mer än ni tror. Man plockar också fram Socialdemokraternas förslag och kanske t.o.m. Vänsterpartiets någon gång. Man ser vad som förenar förslagen. Sedan kommer resten, och det kommer man inte undan. Det får man förhandla om, antingen med Socialdemokraterna eller med oss. Vi inser allvaret, Carl Bildt. Vi är beredda. Vi är realister. Regeringen och vi är lika. Vi går att tala med men inte att tvinga. Det är nog ganska viktigt att tänka på detta. Jag vill gärna att dessa förhandlingar förs i en konstruktiv atmosfär, typ samarbete. Så är vi vana att arbeta för att hitta en lösning. Vi är förberedda och vi vill hjälpa till. Men vi kan inte ta ansvar -- det får ni förstå -- för en politik som vi anser vara otillräcklig men som vi ändå får skulden för, eftersom vi anses utgöra ert regeringsunderlag. Vi måste kunna påverka helheten för att vara med på delarna. Kan det gå? Ja visst. Regeringen sitter faktiskt på Rosenbad tack vare oss. Vi har hjälpt er att komma i gång. Nu har det gått i 18 månader. Vi har stött regeringen hundratals gånger. De två tre gånger som vi inte har gjort det, blir det revolution i Sverige. Man undrar vad det är. För övrigt har vi i ett fall i dag bevisat vår enorma uppställning för er, Carl Bildt. Vi var det enda parti som stödde regeringen i omröstningen alldeles nyss beträffande arbetsmarknadsutskottets förslag när det gällde kvinnoorganisationernas kompensation -- det ni! Alla andra regeringspartier gick emot regeringen. Där ser ni. Ni har andra problem än oss. Till sist vill jag komma in på frågan hur vi skall rösta om de ekonomiska riktlinjerna. Det ordnar sig säkert, om det inte kommer några överraskningar i debatten -- ja, jag menar från något annat parti och inte från oss. Det sträcks ut händer till höger och till vänster. Det är trevligt. Vi tar dem gärna. I dag skulle jag gärna ta Carl Bildts utsträckta hand utan förmaningar, förhandsvillkor, förolämpningar och ultimativa krav från någondera sidan. Vi har samma arbetsgivare, nämligen svenska folket, och svenska folket vill nog att krisen nu skall vara slut. Gärna för mig, gärna också för talmannen, som vill att jag skall sluta tala alldeles strax. Än finns chansen för regeringen Bildt. Nyval kan låta tjusigt. Man går ut och låter folket avgöra. Men nyval är inte särskilt tjusigt mitt i en kris, för krisen talar för motsatsen. Alltså: Förhandla med oss i lugn och ro, men fort!

Fru talman! Det är intressant att lyssna på Ian Wachtmeister, som ju kommer från verkligheten. Efter vad jag förstår kommer ni till övervägande del från den verklighet som heter näringsliv och privat företagsamhet. Det är möjligt att ni har varit väldigt framgångsrika där, och det är väldigt troligt att ni skulle gå tillbaka dit, för vi behöver ju ha ett framgångsrikt näringsliv. Om ni ändå har ambitionen att vidga ert kompetensområde, skulle jag vilja föreslå nöjesbranschen. Också där behövs dugligt folk. Jag tror att Ian Wachtmeister själv skulle kunna konkurrera med Lelle Printer i På håret. Han har väl ungefär samma tonläge. Statsministern sade att han tyckte att det hade varit intressant att lyssna på denna debatt. Jag tror att han tyvärr är ganska ensam om att tycka så. Det kanske i och för sig finns flera i denna församling som tycker att debatten har varit intressant, men jag tror att väldigt många människor utanför detta hus för länge sedan har tappat intresset för denna s.k. politiska diskussion. Jag tror att det är ett av de absolut allvarligaste problemen. Jag tycker själv att det börjar bli pinsamt -- det måste jag säga -- att vara associerad till politiken, när vi får se de cirkuskonster, de tivolifasoner och det tjafs som pågår i takt med att den verklighet som faktiskt finns blir alltmer oroande för allt fler. Jag tror att väldigt många människor i dag har tappat förtroendet för politiken och inte ser politiken såsom det verktyg, det redskap som man faktiskt behöver och kan använda för att få till stånd just förändringar, som är så nödvändiga i dag. Jag tror att den politiska krisen är värre än den ekonomiska krisen. Jag tycker att alla herrarna med ett undantag, kanske två, har deltagit i raserandet av förtroendet för politiken under den senaste veckan men också under en ännu längre tid. Jag kan inte se att särskilt mycket nytt har kommit fram i denna debatt sedan riksdagsåret startades i oktober 1992. Precis samma argument framförs. De förändringar som har skett har skett utanför detta hus. Utanför detta hus har arbetslösheten ökat dramatiskt. Utanför detta hus har det blivit kris i många branscher. Utanför detta hus har många människor en mycket svår verklighet att hantera i dag. Jag tror att det var fler än jag som såg på Aktuellt Wachtmeister och Mona Sahlin stod till svars. Jag tror att det var många fler än jag och Britt Mogård som reagerade på detta sätt: Nu får det faktiskt vara nog. Nu får ni skärpa er. Detta är en sandlåda. Det är på den nivån på den politiska debatten. Min egen mycket personliga uppfattning är att det finns alldeles för många adrenalinstinna hannar i politiken som tror att uppgiften i politiken är att bevaka sitt eget revir. Det är pinsamt att behöva uppleva det. Det skulle bli en förändring om det kom in fler kvinnor i politiken. Vi kvinnor har en större förmåga att se till helheten och är inte lika prestigebundna. Vi har som regel inte gått in i politiken för att göra karriär, utan vi går in i politiken för att vi vill förändra, förbättra och få konkreta resultat i politiken. Enligt min mening saknas i politiken i dag i stor utsträckning den uttalade viljan, och den saknas hos regeringen. Det syns i de mycket utslätade och till intet förpliktigande förslag som i fråga efter fråga kommer från regeringens högkvarter. Inom miljöpolitiken har det kommit ett mycket urvattnat förslag om kretsloppstänkande, som utgörs av fromma förhoppningar. Jag anser att Centerpartiet totalt har utplånat sitt miljöengagemang. Vi kan se på lösningarna i familjepolitiken, där man slåss mellan Folkpartiet och de andra partierna. Skall vi ha vårdnadsbidrag, lag om barnomsorg, eller hur skall det se ut? I verkligheten pågår ideligen försämringar också på detta område. Det finns en mängd sådana frågor som blockeras av en oenighet bland de borgerliga partierna. Man har ofta talat om splittringen inom vänstern. Men det som vi absolut skall tala om i dag är splittringen inom högern, splittringen inom de borgerliga partierna, splittringen bland regeringspartierna och bland riksdagspartierna, dvs. inom det regeringsunderlag som också innefattar Ny demokrati. Jag vill bestämt hävda att det utanför detta hus inte finns förtroende för den nuvarande regeringens politik. Uppenbarligen finns heller inte inom detta hus förtroende för den nuvarande regeringens politik. Den senaste veckans piruetter har visat att så är fallet. Den självklara och logiska konsekvensen av detta borde naturligtvis vara att regeringen avgår och utlyser nyval -- eller extraval, om det heter så. Man måste låta människor utanför detta hus ta ställning till frågan: Hur vill vi egentligen ha det? De opinionssiffror som finns i dag visar ganska tydligt att få är intresserade av eller engagerade i den s.k. förnyelse som regeringen vill få fram genom sin ekonomiska politik. Det är inte så många människor i Sverige som är intresserade av ökade inkomstskillnader, ökade klyftor mellan fattig och rik, mellan makt och maktlösa. Det är inte många som är intresserade av en nedmontering av den sociala välfärden och de generella trygghetssystemen. Det är inte så många som är intresserade av att kvinnorna skall berövas sin arbetsmarknad genom politiska beslut och återgå till en hemmafrutillvaro, där vi skall ta hand om de gamla, de sjuka och de svaga. Jag tror inte att regeringen skulle få majoritet för sina politiska förslag i ett nyval. Därför är ett nyval det enda rimliga. Det är mycket farligt för den politiska demokratin att uppgivenheten inför politiken som ett verktyg breder ut sig på det sätt som den gör i Sverige i dag. Vi kan se en del tendenser bland de stora ungdomsgrupperna -- vilka i dag inte har mycket av framtid att se fram emot -- och se vilka medel de är beredda att ta till i denna uppgivna situation. Hellre kravaller än passivitet, har någon sagt. Det är ett mycket illavarslande tecken med tanke på den ökande arbetslöshet bland ungdomar som vi går till mötes och de hårdnande motsättningar som blir följden i samhället i övrigt mellan olika grupper, t.ex. mellan ungdomar och invandrare. Jag tror att vi kommer att få se dessa tendenser öka om vi inte kan ta oss ur den förlamning och den uppgivenhet som nu råder. Det enda sättet att ta sig ur detta är att sluta med dessa parlamentariska piruetter och det politiska taktikspelet. Man måste i dag öppet och ärligt gå ut till människor i Sverige och be dem, oss alla, att ta ställning. Vad är det för framtid vi vill ha? Vad är det för samhälle som vi anser att vi och våra barn är värda? Jag är övertygad om att de frågorna skulle få svar i termer av ett solidariskt samhälle, ett samhälle där alla människor har lika värde och där rätt till arbete är en självklarhet. Rätt till utbildning, möjligheter till vidareutveckling inom det man arbetar med, osv. är sådana värden som människor är villiga att betala för. Jag tror heller inte att det går att inbilla människor att vi inte längre har råd med solidaritet och människovärde. Jag tror inte att det är möjligt, framför allt inte så länge som vi alla samtidigt ser hur en hel del människor i dag berikar sig något otroligt och bygger upp ett nytt privilegiesamhälle, något som många av oss trodde att vi faktiskt hade lämnat. Vi ser den ena krisen efter den andra avslöjas. Vi ser de otroliga fallskärmsavtal som människor har gett sig själva. Vi ser hur förmögenheterna växer. Det är då inte möjligt att gå ut och säga till människor i allmänhet och säga: Vi har inte råd med solidaritet, vi har inte råd med vård och omsorg. Det är ingen som kommer att tro på det. Därför behövs det en annan ekonomisk politik, en politik som håller dessa värden högt och där man inte räds att vända sig till de människor och de instanser där pengarna finns och säga: Nu får ni faktiskt vara med och betala. Vi i Vänsterpartiet har utarbetat en ekonomisk politik som både sparar, dvs. minskar budgetunderskottet, och ökar tillgången på arbete. Det behövs en samtidighet i politiken. Det behövs också en ekonomisk politik som sparar, minskar budgetunderskottet, ökar möjligheten till arbete, men gör det på ett sådant sätt att vi också värnar om miljön. Denna samtidighet är i dag en absolut nödvändighet i den ekonomiska politiken om vi skall få ett värdigt samhälle i Sverige och i världen runt omkring oss. Förtroendet för politiken, när det nu har gått så långt, uppnås inte genom att vi staplar ölbackar eller gör andra lustigheter. Det enda sättet är att gå ut till människor i detta land och fråga: Vilken politik vill ni har? Vilket samhälle vill ni ha? Vilka värderingar tycker ni skall prägla det samhälle som vi lever i? Jag tror inte på det som Ny demokrati fört fram i diskussionen, där man har sagt: Vi är ju bara människor, nu skall vi samarbeta och se till allas vårt bästa. Det är inte möjligt att ha en politisk paroll som säger: Allt bra åt alla genast. Det vore trevligt om det gick, men jag tror faktiskt inte att det går. Jag tror att vi måste inse att vi lever olika liv i olika verkligheter. Vi har olika intressen och olika ideologier som grund för den politik och det samhälle som vi vill forma. Jag anser inte, av naturliga skäl, att den nuvarande regeringen företräder de intressen och den ideologi som jag har. Jag tror heller inte att den regering som vi i dag har företräder intresset och den ideologiska grundinställningen hos en majoritet av den svenska befolkningen. Därför är enligt min mening det enda och självklara valet ett nyval.

Fru talman! Det säger sig självt att jag med stor uppmärksamhet har lyssnat till vad som sagts. Det är också självfallet att det föranleder några kommentarer. Trots att en del skiljer, och det kommer snart att bli uppenbart, har Ingvar Carlsson och jag en gemensam uppfattning om hur arbetet i riksdagen skall gå till för att det skall vara meningsfullt. Ett taktiserande som innebär att man vägrar redovisa sin politik i utskott, eller plötsligt byter fot utan föregående varning, underminerar möjligheterna till samtal, överläggningar och samförstånd. Det underminerar över huvud taget möjligheterna till meningsfullt politiskt arbete. Det är möjligt att det är avsikten. Det vet jag inte. Men det är i varje fall vad som faktiskt har inträffat. Jag noterade att Ingvar Carlsson fann det nödvändigt att kommentera Socialdemokraternas agerande i det som jag har kallat ''ett tivoli'' här i riksdagen förra onsdagen. Ingvar Carlsson sade att han varit ute i landet och inte kunnat följa skeendet i detalj. Men fakta var just detta, att Socialdemokraterna delvis spelade med och därmed uppmuntrade Nydemokraterna. Så gick det som det gick. Om jag skall uppfatta Ingvar Carlsson som att han nu vill markera en kritisk distans till detta, är jag beredd att hålla honom räkning för det. Så till Ian Wachtmeister och den konkreta fråga som måste redas ut. Vad var det som inträffade, och vad betydde det? Ian Wachtmeister har i olika sammanhang sagt att jag har ställt till ett indignationsnummer. Det är alldeles rätt. Det har jag. Det beror inte på att jag spelar teater. Jag kan inte det. Men är jag indignerad, säger jag att jag är indignerad. Det är inte teater. Det gör jag därför att jag faktiskt är det. När ett parti röstar mot sin egen politik av taktiska skäl -- det var vad man gjorde -- blir jag indignerad. Nu säger Ian Wachtmeister: Vi röstade för vad vi tyckte var rätt. Det är möjligt. Det är möjligt att det alltid har varit Nydemokraternas uppfattning att den socialdemokratiska linjen när det gäller delpensioneringen är rätt. Men varför har ni då aldrig sagt det? Varför har ni i stället sagt någonting annat? Jag tänker här inte bara på Leif Bergdahl och hans motion, som explicit röstades ner här i kammaren av er själva. Jag tänker på vad Ian Wachtmeister själv sade efter den votering som vi hade om delpensionen förra våren. Jag tänker på en sådan sak som att Bo G Jenevall i samband med att budgeten slutjusterades förra hösten var uppe på Wästberg redogjorde för huvuddragen i vad regeringen tänkte föreslå, och han tog explicit upp vad vi tänkt föreslå vad gäller delpensionen. Bo G Jenevall sade då: Det har vi i Ny demokrati inte alls problem med. Låt mig återkomma till det som Ingvar Carlsson sade. Han tog ett citat från mig och instämde i det, och jag nickade till tecken på att jag instämde i detta. Statsministern i en regering har en skyldighet att göra allt vad han kan för att se till att det finns ett stöd för politiken. Det var också det vi gjorde i den här frågan. Vi åkte på ett nederlag. Jag skall inte ta upp den striden igen. Vi diskuterade hur vi skulle hantera situationen. I denna fråga sträckte vi ut en hand till Ny demokrati. Nu säger Ian Wachtmeister att den uppfattning de redovisade inte alls var deras uppfattning, utan de har alltid tyckt som Socialdemokraterna. Jag vet inte om det var så Ian Wachtmeister menade. Men det var så han sade. Ian Wachtmeister får förstå att det inte alltid är så lätt att förstå. Det är lätt att bli litet indignerad när det går till på detta sätt. Det är inte teater, det är ärlighet som ligger bakom att jag säger som jag gör. Låt mig sedan gå över till det som Ingvar Carlsson hade att säga angående överenskommelser och eftervården efter höstens överenskommelser. Det är bra att vi får detta utrett. När vi slöt dessa stora uppgörelser var det nog uppenbart både för Ingvar Carlsson och mig att eftervården skulle bli både besvärlig och viktig. Jag kommer ihåg att jag sade att vi måste vara medvetna om att det fanns oklarheter som kunde komma att leda till en diskussion. Vi måste föra den diskussionen så öppet och ärligt som vi över huvud taget kan. Ett problem som skapades omedelbart och som ställde till betydande problem för oss, och jag tror att det fortfarande ställer till problem för Ingvar Carlsson, är att man inom den socialdemokratiska partiorganisationen -- Mona Sahlin vet precis vad jag talar om -- omedelbart marknadsförde krisöverenskommelsen som något annat än vad den faktiskt var på avgörande punkter. Detta har efterlämnat en del problem som är besvärliga att hantera. Ingvar Carlsson tog upp tre konkreta punkter. Ingvar Carlsson har för inte så länge sedan haft möjlighet att få en ganska fullödig redovisning av hur regeringen har resonerat på just de tre punkterna. Låt mig säga detta igen. När det gäller fonderna och forskningen förde vi en lång och inträngande diskussion angående det som var Socialdemokraternas huvudkrav, nämligen att vi skulle avbryta systemet med de premiebaserade allemansfonderna. Jag var beredd att till slut gå med på detta under förutsättning att vi fick en juridisk prövning för att se hur det skulle utfalla och om andra praktiska problem kunde lösas. Jag tyckte att det var fel, men jag var beredd att gå med på detta. Pengarna återgick då till fondsystemet. Sedan skulle vi diskutera hur detta kunde användas till att stödja forskning, och det skrevs in i överenskommelsen. På den punkten har vi haft delade meningar, men vi har fortfarande den meningen gemensamt att pengar skall användas till forskningen. Jag noterar att det nu uppenbarligen finns en bred majoritet i riksdagen för att så också skall bli fallet. Frågan om Celsius och försäljningen har vi diskuterat mycket utförligt med företrädare för Socialdemokraterna på det samrådssätt som är förutsatt. Regeringen i sin helhet har också diskuterat de socialdemokratiska argumenten och vägt in dem. Till slut har vi, framför allt av hänsyn till företagets situation -- Ingvar Carlsson vet vad jag talar om --, kommit fram till den linje som vi av nationella skäl har funnit nödvändig. Så var det. Det fanns ingen vetorätt, men det fanns en skyldighet till samråd, och det har vi haft. När det gäller kapitalinkomstskatten gick vi också med på att höja den till 30 %. Jag medger gärna att jag inte tyckte att detta var jordens bästa idé, men en uppgörelse är en uppgörelse. Vi sade att den skulle ner till 25 %, men det fick vara så för en tid. Vad som skulle inträffa därefter tog vi faktiskt inte ställning till. Det anser Ingvar Carlsson att vi gjorde, men titta i protokollen. Det framgår inte riktigt. Här tror jag de facto att det föreligger genuint olika meningarna om vad vi kom överens om. Om det inte är värre än så efter en så omfattande och bred uppgörelse som tillkom under sådana omständigheter, skall det väl finnas möjligheter att röra sig framåt. Men jag håller med om att det är viktigt att detta klaras ut. Låt mig nu gå över till det som ligger framför oss. Lika viktigt som det är att reda ut det som ligger bakom oss -- det kan vara eftervården efter höstens uppgörelse eller vad Ny demokrati egentligen menar med sitt agerande vad gäller delpensionen och med sitt röstförfarande här i riksdagen förra onsdagen -- är det att gå framåt. Med risk för att vara tjatig vill jag säga att det svåra och det som avgör om den ekonomiska politiken kommer att lyckas är om vi har förmågan att fatta beslut om besparingar i statsutgifterna. Ingvar Carlsson inledde sitt anförande med att redovisa de frågor han får runt om i landet. Jag får samma frågor. Det får vi alla. Det intressanta är vilka svar vi ger på dessa frågor. En av de vanligaste frågor vi får är var vi skall spara. Vi kan ge våra svar. De är inte alltid populära, men det är i alla fall svar. Det visar helheten i vår politik. Socialdemokraterna står ju fortfarande utan svar i den svåra och avgörande frågan i den ekonomiska politiken. Man har därmed ingen ekonomisk politik. Det har vi ju t.o.m. Allan Larssons ord på. Detta är inte bra. Jag tror inte att det är bra för Socialdemokraterna, även om det inte är mitt huvudbekymmer. Men det är inte bra därför att så länge denna oförmåga att ta ställning till det som är svårt finns hos oppositionen, blir ju en dialog mellan regeringen och i det här fallet Socialdemokraterna eller andra oppositionspartier lätt en monolog. Vi talar om våra svar. Sedan får vi reda på att det inte finns några svar från Socialdemokraterna. De kommer senare, i god tid före maktskiftet, sade Allan Larsson. Av allt att döma har man planerat med att detta maktskifte ligger mycket långt fram. Det vore bra om Socialdemokraterna kunde visa korten. I går sade Stig Malm, åberopande sin ställning som ledamot i verkställande utskottet, att en möjlighet som man diskuterat var att skära ner föräldraförsäkringen från tolv månader till nio månader. Jag vill inte säga att det är ett bra förslag, men det är i alla fall ett förslag. Visa korten så blir det lättare att samtala och ha samverkan! Det gäller samverkan med alla partier, inget nämnd och därmed inte heller något glömt. Det är vad som krävs för att klara den här situationen.

Fru talman! I motsats till Carl Bildt har jag inget som helst samarbete med Ny demokrati. Vi gjorde vår bedömning självständigt. Ny demokrati försökte spela med riksdagen, därför skulle ärendet tillbaka till utskottet. Jag skulle handla på precis samma sätt om det här skulle upprepa sig. Det kan kanske vara en viss trygghet för regeringen Bildt att veta att vi ser det på det sättet. När det gäller eftervården inser jag att det efter nätters förhandlingar kan uppstå tolkningsproblem och att det behövs förtydliganden. Men det här handlar om något annat. Tiden ger inte utrymme för att ytterligare diskutera dessa punkter. Jag vill bara ställa frågan om det inte är märkligt att det bara är på de punkter som är svåra för Moderaterna som det uppstår problem. Är det inte märkligt att det inte uppstår problem på de punkter som har varit svåra för oss? Kan det inte tyda på litet olika inställning i fråga om parternas vilja att stå för de överenskommelser man har träffat? Carl Bildt försöker nu klara sig ifrån en diskussion om regeringens budget genom att återkomma till dessa 12 miljarder. Om regeringen tror att man skall klara den ekonomiska krisen genom att satsa allt engagemang och all koncentration på dessa 12 miljarder kommer man att misslyckas grovt med att klara krisen. Dessa 12 miljarder är 6 % av budgetunderskottet. De är viktiga nog, men det är helt andra saker som avgör om vi skall kunna lösa den här krisen. Det är riktigt att vi har varit och är mer intresserade av de 94 % som återstår. Därför har vi i inledningsskedet koncentrerat oss på detta. Visa av erfarenheter från hösten krisuppgörelse vill vi, om vi skall träffa uppgörelser här i riksdagen, veta vad regeringen är beredd att göra på dessa punkter innan vi låser upp oss på de övriga. Under tiden må ni gärna säga att saknar ekonomiskt alternativ och vad ni vill. Jag kan försäkra er att vi arbetar även med dessa 6 % mycket seriöst under Sten Anderssons ledning och med skickliga företrädare för vår riksdagsgrupp. Vi har haft en genomgång med samtliga utskott, men det är som Allan Larsson säger, när vi lägger fram våra förslag vill vi veta att de också håller inför verkligheten. Det är vårt traditionella sätt att arbeta inom socialdemokratin. Under tiden tål vi att detta är något som regeringen och finansutskottets ordförande vill ägna sig åt, men det vore nog bra för regeringen själv om den ägnade sig litet mer åt övriga 94 %.

Fru talman! Om vi skall vara alldeles ärliga, finns det också andra punkter där vi har haft litet tolkningssvårigheter efter krisuppgörelsen. Jag skall inte dölja att det inom regeringen har funnits en förvåning över att man från Socialdemokratins sida var så angelägen att driva fram vissa skattehöjningar, för att sedan omedelbart gå ut och säga att de skulle tas tillbaka. Det har funnits inslag i den hanteringen som vi inte tyckt har varit direkt förtroendeskapande, i synnerhet som det hade förts samtal om att det var precis så det inte skulle få gå till. Jag skall inte göra sak av detta. Jag bara noterar att så är fallet. Eftervård är besvärlig, och efterdiskussion är nästan ofrånkomlig. Den kommer säkert att fortsätta. Jag vill inte vara alltför tjatig, men Ingvar Carlsson riskerar att hamna i en situation där frågan om besparingsförslagen kommer att förfölja Socialdemokratin intill dess att ett svar givs. Det är inte bara några fåtaliga procent det gäller, utan det som har inträffat är att ni runt om i landet, på ett ibland utomordentligt opportunistiskt sätt, går till storms mot våra sparförslag. Vi har lagt fram förslag om besparingar på ca 12 miljarder kronor, inte för att vi tror att det är någon genväg till popularitet, som jag har sagt, utan därför att det är nödvändigt. Ni gör detta till huvudanfallspunkten, samtidigt som ni säger att det behöver sparas lika mycket, ibland t.o.m. ännu mer. Då får ni ju finna er i att frågan ställs: Är det föräldraförsäkringen det gäller? Är det ytterligare ingrepp i sjukförsäkringen? Är det arbetsskadeförsäkringen? Det finns inte så många utgiftsställen som man kan spara på. Det går inte bara att säga att föräldraförsäkringen ger några enstaka procent av statsbudgeten. Det är en viktig post. Är det där man skall spara eller är det någon annanstans? Det går inte att dra i härnadståg mot regeringens sparplaner, säga att det skall vara lika mycket och sedan säga: Vad vi vill är alldeles hemligt. Skall det finnas en möjlighet till samförstånd om de delar av den ekonomiska politiken som är viktiga i övrigt -- det kan vara infrastruktursatsningar, ROT program, avdragsrätt för villaägare när det gäller reparationer eller det vi nu gör för att accelerera satsningar på högskolan eller göra om arbetsmarknadspolitiken, allt det som kostar pengar -- måste vi också få svar på frågan: Varmed skola de betala? Gösta Bohman. Jag såg att Gösta var här, så ni kan väl ta debatten där utanför. Men gå tillbaka till Kjell-Olof Feldt! Han har sagt att det som gjorde att Socialdemokratin på 80-talet inte klarade av att driva ekonomisk politik var att man aldrig kunde frångå bilden av att partiet bara var de goda gåvornas givare. Man vågade aldrig stå inför de svåra besluten och ge de svåra beskeden. Det borde Ingvar Carlsson om någon ha lärt sig, att kan man inte göra det, då kan man heller inte regera landet.

Fru talman! Vad skulle Moderaterna göra, om de inte hade Kjell-Olof Feldt? Jag har levt med honom i valrörelsen och jag har levt med honom efter valrörelsen, och t.o.m. i dag när vi skall ha förtroendeomröstning blir Kjell-Olof Feldt det lilla halmstrå som Carl Bildt griper till. Jag tror att Kjell-Olof Feldt spelar större roll i debatten nu än vad han gjorde när han var finansminister i den socialdemokratiska regeringen. Det säger mer om den nuvarande regeringen än om den socialdemokratiska. När det gäller besparingarna vill jag erinra om att vid de förhandlingar som fördes på natten kom vi med förslag om en mycket mycket stor strukturell avlastning av budgeten, nämligen att flytta ut arbetsskade och sjukförsäkring. Det är inte för oss några lätta omändringar i systemet, men vi tycker att när läget är så pass besvärligt kan det finnas goda argument för att parterna tar ansvaret för de tunga bitarna. Meningen är ju att de nuvarande inkomsterna i princip skall ligga kvar på statsbudgetens inkomstsida och därmed hjälpa oss att klara underskottet. Det har nu tagit sex månader innan regeringen ens har kommit i gång med kommissionen som skulle arbeta med detta. Jag har fått påpekat för mig att även socialdemokratiska regeringar ibland inte kom i gång med sådant här arbete, så jag skall inte gnälla över detta från talarstolen. Men jag vill ändå erinra om att någon motsvarande stor strukturell förändring för att sanera statsbudgeten har jag inte sett förslag om från regeringens sida. Vi arbetar vidare för att finna andra stora rejäla förslag som verkligen leder till resultat. De 12 miljarderna motsvarar bara en del av de ökade ränteutgifter som staten drabbas av. Mycket större åtgärder behöver vidtas. När vi lägger fram våra förslag vill vi därför förvissa oss om att vi har tänkt igenom både kvantitet och kvalitet, och jag försäkrar att vi arbetar med detta. Det kan hända att när ni koncentrerar så oerhört mycket kraft på att efterlysa våra förslag och Socialdemokraterna sedan kommer med förslag som jag tror -- ja, jag är subjektiv -- blir betydligt bättre än era, bättre ekonomiskt och bättre fördelningspolitiskt, blir bakslaget för den nuvarande regeringen onödigt stort. Jag behöver inte, för närvarande i alla fall, i första hand bekymra mig om opinionsundersökningar. Det är inte där vårt bekymmer ligger, utan det är att skapa en så bra och handlingskraftig politik som möjligt.

Fru talman! Ingvar Carlsson avslutade med att säga att han inte behöver bekymra sig om opinionsundersökningar. Nej, men då går det inte att samtidigt tala om hur plågsamt det var att träffa uppgörelser. Den plåga som dessa uppgörelser uppenbarligen var har ju i alla fall inte givit utslag i opinionsundersökningarna, så på den punkten borde han kunna vara någorlunda till freds. Sedan detta med Kjell-Olof Feldt. Det var Ingvar Adelsohn. Jag ser gärna att de spelar en prominent roll i debatten. Ingvar Carlsson sade att Feldt spelar en större roll i debatten nu än när han satt i regeringen. Men det var ju just det som var problemet, att man inte lyssnade på dem som hade det litet kärvare budskapet! Man lyssnade inte på dem som sade att det inte går att bara vara de goda gåvornas givare och undvika att ge besked om de ibland litet beska piller som en ansvarstagande ekonomisk politik också med nödvändighet måste innehålla. Det är just det som Socialdemokratin nu riskerar att återupprepa. Jag ser att man har gått ut med stora annonser de senaste dagarna där det står att Socialdemokraterna är beredda att ta över direkt. Men det är fel! Det besked som ges nu är att ni inte är beredda att ta över. Ni säger å ena sidan att ni vet att det behövs besparingar på 12 miljarder som skall träda i kraft fr.o.m. nästa budgetår. Det har Allan Larsson sagt. Det har Ingvar Carlsson sagt. Det har faktiskt t.o.m. Sten Andersson sagt. Å andra sidan säger Allan Larsson att det där kommer så småningom. Det kommer i god tid. Ty åtföljande finns det inte i dag, ty åtföljande är ni inte beredda att regera. Jag skall inte lägga mig i er annonsplanering, men ty åtföljande kunde ni väl tänka er att åtminstone ändra formuleringen. Eller är det så att vi för att få reda på vad som finns över huvud taget av planer får ta annonsen, klippa ur kupongen och skicka in den? Är det enda möjligheten att få besked? Ingvar Carlsson säger att Socialdemokraterna har föreslagit stora strukturella förändringar. Med den tolkning av den strukturella förändringen som Ingvar Carlsson ger här i talarstolen är det egentligen inte en besparing. Det är i och för sig en budgetförstärkning genom att det är en stor skattehöjning, framför allt för företagen, under senare delen av 90-talet. Kommer vi att klara detta? Det skulle jag faktiskt tvivla på, i den tolkning som Men de stora strukturella förändringar som vi har föreslagit när det gäller att få bukt med utgiftssystemen -- det stora förändringsarbete i socialförsäkringssystemen som Bo Könberg och Bengt Westerberg sysslar med -- har ni i allt väsentligt avvisat. De stora förändringar i bostadsfinansieringen som vi gjort, vilka sträcker sig över hela 90-talet, har ni också avvisat. Tänk vilken katastrof det hade varit om vi hade låtit reallånesystemet ligga kvar. Vi genomför systemförändringarna, vi har förmågan att redovisa besparingar och vi kan ta ansvar för dem. Vi känner också en viss heder för att så är fallet.

Fru talman! Det talas om 80-talet och om Kjell Olof Feldt, Ulf Adelsohn och Gösta Bohman. Det är trevligt -- de är säkert förträffliga personer. Jag skulle i stället gärna vilja se framåt. För att flytta mig något närmare nutiden vill jag kommentera frågan om delpensionen, eftersom den tas upp hela tiden. Jag vill faktiskt inte hålla på att käbbla om omröstningen. Jag har i dag sagt var vi står, vad vi menar och vad vi vill uppnå. Det tycker jag är viktigare. Jag vill, eftersom frågan gång på gång kommer tillbaks i debatten, göra några påpekanden. Om allting avgörs i utskotten kan vi ju stänga fabriken här inne -- eller hur? Varför skall vi rösta igenom någonting här om det redan är avgjort i utskotten? Det är ju faktiskt på det viset. Man kan inte bara rösta på sitt eget förslag, utan även på andras. Det här är ju parlamentarism. Det är ju häpnadsväckande att höra att ärendena skall vara avgjorda i utskotten. Vi bröt inget avtal. Vi gick inte ifrån någon överenskommelse. Vi är beredda att låta statsvetare undersöka hela frågan. En anmärkning kan riktas mot oss. Om vår man i utskottet, Leif Bergdahl, tekniskt hade gjort det ni ville och hållit sin linje, och vi andra hade gjort precis det vi gjorde, hade det varit korrekt. Ni hade fallit med 8 röster i stället för med 10. Det ändrar ingenting i sak som jag ser det. Men låt som sagt statsvetarna avgöra det. Vi kan givetvis lösa denna situation. Det är litet rörelse i denna riksdag i dag, men när man ser på TV och jämför med hur man har det i Italien och andra länder är detta ändå ganska lovande. Jag kan inte underlåta att säga någonting om debatten mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Jag fick lära mig någonting mycket intressant som jag skrev ned: Det handlar om hur lång tid som får gå innan man bryter en överenskommelse. Det visste inte jag. Jag trodde att en överenskommelse gällde, men det handlar tydligen om tiden. Den finessen måste vi också lära oss. Ingvar Carlsson säger att Carl Bildt kan lita på att han skall se till att ingenting händer här i kammaren. Han kan aldrig bestämma vad vi röstar på, men det kan däremot vi själva göra. Det är det vi har erbjudit oss att förhandla om. Jag har sagt hur vi skall finna lösningar, och jag har också påpekat att vi har många bra idéer som borde passa regeringen. Jag tror att ni vet det. Socialdemokraterna har inget åtgärdspaket. De prasslar med pappret, som vi sade. Vi har ett paket, och vi vet vad vi vill. Det är bara att välja. Vi tvingar givetvis inte någon. Om ni vill ha majoritet för era förslag tycker jag att ni skall tala med oss. Ni är nämligen i minoritet, och det är ni som har valt att vara i den positionen. Det är ni som har tagit avstånd från oss. Fråga statsvetare hur de ser på den parlamentariska situationen! Fråga om de tycker att vi har varit särskilt besvärliga mot er! Det är tvärtom. Jag har några frågor, men dem kanske jag får återkomma till, ty talartiden är slut.

Fru talman! Får jag med viss skärpa säga till Ian Wachtmeister att jag inte uppfattar diskussionen mellan Ingvar Carlsson och mig så, att det skall gå en viss tid innan man får bryta överenskommelser. Överenskommelser gäller. Det är inte fråga om tiden. Att tro det är en missuppfattning av läget. Jag vill tala om delpensionsvoteringen och om vad som faktiskt inträffade. Det var så, att Nydemokraterna förra våren fällde det förslag vi lagt fram om att avskaffa delpensionen. Det tyckte ni var rätt. Det är en av de lättaste besparingar man kan göra, men ni röstade i det fallet på Birgitta Ian Wachtmeister sade då mycket tydligt, offentligt och i olika samtal, att Ny demokrati hade en annan modell som sparade mindre. Det var sant. Vi diskuterade i regeringen om vi skulle anta denna modell eller inte. Vi beslutade oss för att anta den. I detta låg också att vi skulle försöka skapa en konstruktiv relation med Ny demokrati i just den fråga där det blåst upp till strid. Vi diskuterade förslaget. Vi informerade Ny demokratis talesman i finansutskottet i förväg. Han sade att de inte hade några problem med förslaget. Vi lade fram förslaget. Leif Bergdahl, som företräder Ny demokrati i socialförsäkringsutskottet, skrev en motion. Förslaget accepterades i stort. Det fanns invändningar på vissa punkter. Det blev förhandling och en uppgörelse mellan de borgerliga företrädarna i utskottet och Leif Bergdahl. Man slöt en överenskommelse, och de fem partierna voterade tillsammans mot Socialdemokraterna. När ärendet kom till kammaren stod det i betänkandet att man skulle besluta om bifall till propositionen och motionen från Ny demokrati. Det handlar inte om att jag vill driva frågan mer än vad som faktiskt krävs, Ian Wachtmeister. Men det är oerhört viktigt, därför att det handlar om att vi skall kunna förstå vad ni säger och om det ni säger är någonting värt. Skall vi tolka er som att vi aldrig mer behöver lyssna på Leif Bergdahl? Skall vi tolka er som att det är av noll och intet värde vad andra företrädare för Ny demokrati säger i utskotten? Jag tror inte det. Det finns företrädare för Ny demokrati, liksom för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som vi gärna lyssnar på i utskottsarbetet i syfte att sluta konstruktiva överenskommelser. Det måste ske på det sättet. Jag vill med all respekt för Ian Wachtmeister säga att han inte kan sitta i varje utskott. Han kan inte ta ställning till varje fråga och vara närvarande varje sekund. Det kan inte heller jag eller Ingvar Alf Svensson. Vi måste lita på dem som är valda till riksdagsmän och ge dem mandat och fullmakt att diskutera och träffa uppgörelser. Att såga sina egna så totalt innebär att man också sågar sitt partis möjligheter. Jag hoppas att man drar lärdom av det som nu har inträffat. Ingen har intresse av att detta upprepas. Landet behöver politisk ledning och inte parlamentarisk lekstuga.

Fru talman! Redovsiningen av hur vi jobbar i vår riksdagsgrupp är felaktig. Jag tror att jag vet mer om hur vi jobbar än vad statsministern gör. Jag tänker inte käbbla om dessa saker. Jag har svarat på frågorna. Vi har erbjudit oss att ställa upp i förhandlingar, och frågan är om ni är villiga att göra det. Jag uppfattade det som att det fanns en utsträckt hand någonstans. Den tar jag gärna. Jag tror inte att det är särskilt bra att skälla på varandra före en diskussion. Det är bättre att vänta till efter. Genomför förhandlingen med oss, och hoppa upp och skäll på oss här i talarstolen efteråt! Det kanske inte blir så. Det kanske blir ett handslag i stället. Vad vet jag? Jag vill ställa några frågor. Jag läser ett urklipp från Expressen i dag som mediefenomenet Karlsson givit mig. Det som står där är rätt väsentligt. Det står följande i en intervju som sägs ha hållits med Bengt Westerberg: ''Så länge nydemokraterna håller sig till sin egen linje och Socialdemokraterna till sin så vinner våra förslag.'' Ja, det är klart. Då kan vi också stänga fabriken här. Intervjuaren frågar: ''Då är det ju som Bert Karlsson säger. Tvingas nydemokraterna bara rösta på sin egen politik, så får de ju aldrig igenom något? Westerberg svarar: ''De ska inte ha igenom någonting! Det är ett ganska extremt litet högerparti.'' Jag skulle vilja fråga om detta också är statsministerns uppfattning. Det är ett ganska väsentligt spörsmål. Jag har också en annan fråga, som jag tycker är angelägen. Jag har här föreslagit något nytt. Jag har sagt att ett inslag i detta sammanhang vore att föregå med gott exempel. Är det fel, herr statsminister, att göra det? Kan vi få svar på den frågan någon gång? Den tror jag att folk är intresserade av. Det gäller mycket litet pengar, men det kostar på litet grand att själv ta en snyting. Är det fel att föregå med gott exempel genom att sänka partistödet, att sänka organisationsstödet och att ta bort fallskärmsavtal inom den offentliga sektorn? Jag anser att den frågan är viktig, eftersom det är fråga om ledarskap och om att föregå med gott exempel. Det är en fråga till statsministern. Jag har en fråga till: Vad är det för fel med att börja diskutera att göra något åt de heliga kor som vi har här, dvs. hela flyktingpolitiken och u-hjälpen, i ett läge när vi inte har pengar, när budgetunderskottet är 200 miljarder och är på väg ännu högre upp? Jag tycker att det är relevanta frågor. Jag får dem hela tiden, och jag är också säker på att Carl Bildt får dem och därför kan svara på dem.

Fru talman! Ian Wachtmeister säger -- jag vet inte om det skall vara en avslutning av diskussionen om hur det gick till i delpensionsvoteringen -- att vi skall lita på att han vet mer än någon annan om hur Ny demokratis riksdagsgrupp arbetar. Jag tror att det är sant. Problemet är att ingen annan förstår det och att det ställer till litet problem om man skall samverka, samtala, träffa överenskommelser eller t.o.m. bara föra debatter med företrädare för Ny demokrati. Om det som ni säger i utskottet är av noll och intet värde och alltid kan överprövas av kung och bisittare, eller vad det nu är, och därmed kan ge ett helt annat resultat, måste Ian Wachtmeister förstå att det är litet svårt att föra en dialog. Detta har inte att göra med politiska meningsskiljaktigheter i denna del. Vi kan ha betydande sådana med Socialdemokraterna, och jag kan ha mina duster med Allan Larsson, men jag vet att när Allan Larsson som representant för socialdemokratin säger något som betyder någonting, är sannolikheten för att Ingvar Carlsson totalt desavouerar honom och röstar tvärtom -- jag höll på att säga: tack och lov, i denna formella bemärkelse -- mycket begränsad. Det är alltså det förhållandet att enbart Ian Wachtmeister vet hur det fungerar i Ny demokrati, ingen annan, som konstituerar en del av problemet. Jag vill sedan instämma med Bengt Westerberg och andra som säger att Ny demokrati inte skall ha något inflytande. Den metod som ni diskuterar kan aldrig någonsin ge Ny demokrati, utan bara socialdemokratin inflytande. Ni ger ju socialdemokratin inflytande genom att rösta på dess förslag. Det är inte era förslag som vinner -- dem röstar ni emot och stöder i stället Socialdemokraternas, varigenom ni ger dem inflytande. Inflytande får man genom samtal bl.a. i riksdagens utskott. Vad ni håller på att göra är ju att ge alla era kritiker alldeles rätt i det som de har sagt om er. Var det det som var meningen, var det som taktik inte så alldeles briljant, försiktigt uttryckt. Så till sakfrågorna, som vi knappt hinner med, men det skall väl finnas bättre fora för dem. Jag tror att det är rätt att man skall ha löneåterhållsamhet också vad gäller t.ex. politiker, även om vi inte skall inbilla oss att det löser krisen. Men Ian Wachtmeister vet att riksdagens ledamöter under fyra år har avstått från varje form av höjning av sina löner. Det har man fattat beslut om. Man kan diskutera om det räcker eller inte, men det visar i alla fall att något görs. Ian Wachtmeister vet också att det faktiskt ingick i krisöverenskommelsen med Socialdemokraterna att vi från nästa period börjar genomföra en viss reduktion av partistödet. Jag har tyckt att det är rättvist och rimligt. Detta är fakta, och dem skall man kunna diskutera mellan partiledare, i utskott och mellan alla olika partiföreträdare, som de enskilda partierna måste kunna ha förtroende för.

Fru talman! Det senaste replikskiftet var väl en ypperlig illustration till bräckligheten i regeringens möjligheter och förmåga att föra en långsiktigt hållbar politik. Det var en diskussion som byggde på tolkningar av vem som sade vad till vem vid vilket tillfälle och om det fortfarande gäller, eller om det är andra bud nästa vecka. Är en sådan politisk parlamentarism rimlig när vi står inför sådana problem som vi faktiskt har i vårt land? Är det rimligt att fortsätta att regera med ett sådant regeringsunderlag, som inte bara skiftar från dag till dag utan också beroende vilken person i det politiska partiet som man talar med? Det vill jag kalla en oansvarig politik. Jag skulle gärna vilja få statsministerns kommentar till detta. Anser Carl Bildt att det är försvarligt med tanke på de problem som Sverige står inför att sitta i en regering och bedriva en politik som är beroende av ett politiskt parti vars politik skiftar från dag till dag eller från vecka till vecka? Dessutom kan man inte veta om den partirepresentant som man i ett visst ögonblick talar med företräder den politiken eller något helt annat. Jag tycker också att det skulle vara bra om diskussionen inte fördes så mycket om gamla mäns tankar om gångna tider. Det har varit mycket refererande till Gösta Bohman, Ulf Adelsohn, Kjell-Olof Feldt osv. Vi lever i dag i en annan tid. Jag tycker också att man har en väldig övertro på de tankar som den mycket manligt dominerade kommission som Assar Lindbeck har varit ordförande för har lagt fram. Jag kan inte se annat än att regeringen i sin oförmåga och osjälvständighet använder Lindbeckkommissionens förslag för att legitimera och på något sätt ge en vetenskaplighetens prägel åt den mycket dåliga politik som man nu lägger fram och försöker få gehör för. Det är ganska ohederligt att på detta sätt upphöja nationalekonomin till någon form av vetenskap och på det sättet gör den politiskt oantastbar. Nationalekonomi är inte en vetenskap. Ekonomi handlar om hur man hushållar med resurser, och det gör man på olika sätt. Man har olika syn på det beroende på vem man är, hur mycket pengar man har, vilka intressen man företräder och vilken utveckling man vill se. Det är hög tid att vi reducerar ekonomernas inflytande i stället för att, som regeringen gör, upphöja nationalekonomin till någon form av vetenskap och på det sättet legitimera en ekonomisk politik som en majoritet över huvud taget inte vill ha.

Fru talman! Jag skall inte ge mig in på Gudrun Schymans mera vetenskapsfilosofiska resonemang, men att nationalekonomin inte skulle vara en vetenskap eller att samhällsvetenskaperna över huvud taget skulle sakna existensberättigande är väl ändå att ta till väl mycket. Man kan ha olika meningar om ekonomi, men det är en annan fråga. Jag vill så bara en gång till göra ett klarläggande. Om partier röstar på vad de faktiskt tror på, på sin egen politik, klarar sig vår regering mycket bra i denna kammare. Det är när våra möjligheter att fullfölja det mandat som vi har fått från våra väljare hotas och man förenar sig i något som i grunden är en nejsägarkoalition, där man bara kan säga nej men aldrig ja till någonting -- när Ingvar Carlsson, Karlsson röstar för samma linje -- som vi får problem. Den förtroendefråga som jag har ställt handlar just om detta. Kommer ni att förena er i den ekonomiska politiken om att bara säga nej, eller kommer ni att uppträda med er egen politik och med flaggan i topp för den på det sätt som vi brukar göra i riksdagen?

Fru talman! Vi har en egen politik i Vänsterpartiet, och vi har en egen ekonomisk politik. Den bärande tanken i vår motion som visar hur vi vill att den ekonomiska politiken skall bedrivas är att pengar skall tas där de finns. De skall tas från individer och företag som i dag inte använder dem till konsumtion eller investeringar och föras över till de personer och företag som vill använda dem till konsumtion och investeringar. Vi föreslår en höjd skatt för dem som tjänar mer än 200 000 kr om året. Vi föreslår sänkt matmoms. Vi avvisar regeringens förslag som ger arbetslösa, lågavlönade, sjuka och låginkomstpensionärer sämre privatekonomi. Vi föreslår höjda arbetsgivaravgifter och energiskatter och vill använda de pengar som detta ger till lån dels till investeringar som ger många arbeten, en god miljöprofil och utbildning, dels till kommuner som i dag inte kan finansiera sin nuvarande sysselsättning. Detta är en mycket konkret, väl finansierad och bra politik, som vi naturligtvis röstar för i den här riksdagen. Vi skulle gärna se att också regeringen var inställd på att föra en sådan politik, som minskar både budgetunderskottet och arbetslösheten. Vi skulle gärna se att vi kunde få ett konstruktivt samarbete i de utskott där de här frågorna avgörs. Vi skulle också gärna se, Carl Bildt, att det fattades beslut om konstruktiva åtgärder nu genast. Vi tycker inte att det är rimligt att vänta till i juni. I början av juni, Carl Bildt, går en hel ungdomskull ut från skolan, och den går en framtid till mötes i arbetslöshet eller utan utbildningsplatser. Vi vet att detta kommer att bli mycket bekymmersamt, både ekonomiskt och inte minst mänskligt. Det här vill vi göra något åt genast, och vi har försökt att förhålla oss konstruktivt i finansutskottet och i andra utskott. Vi har sagt att man bör lyfta ut dessa frågor, som man faktiskt är överens om, och fatta beslut om dem nu. Vi låter inte maktbalansen och revirtänkandet blockera de faktiska konkreta beslut som skulle vara möjliga att fatta. Vi har dock inte fått gehör för detta, eftersom ni alla är så uppblåsta av krispaket -- med snören och omslagspapper --, överenskommelser, handslag, signaler osv. att det inte går att föra en politik på grundval av konstruktiva beslut. Jag är överens med Carl Bildt om en sak, att det i dag krävs en politisk ledning i Sverige, inte en parlamentarisk lekstuga, och därför tycker jag att regeringen skall avgå.

Herr talman! Så är det åter dags att skriva en sida i det sorglustiga kapitel som handlar om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor. Om vi på förmiddagen kunnat bevittna hur man avhandlat en vad man skulle kunna kalla parlamentets eller parlamentarismens kris, har vi nu kommit till vad man skulle kunna beteckna som en parlamentarikernas kris. Frågan om ersättning till riksdagsledamöterna kallade jag en sorglustig historia. Vi har sett en rad olika exempel på hur det inte borde få gå till. Före 1988 var det många turer fram och tillbaka. Det var svårt att få igenom en hygglig höjning av ersättningen till ledamöterna. Till slut, 1988, slog man äntligen fast att det inte är bra att riksdagen själv beviljar sig ersättning. I 1988 års s.k. ersättningslag slogs det fast att man skulle ha en jämförelsegrupp bestående av rådmän, hovrättsråd, kammarrättsråd -- dvs domare-- och byråchefer. Den medellön man fick fram skulle utgöra riksdagmännens arvode. Så småningom plockades byråcheferna bort. Den höjning som man på det sättet kom fram till när det gällde 1988 1989. Sedan var det tvärstopp. 1990 ansågs det inte opportunt att tillämpa den lag som man hade kommit överens om två år tidigare. Den höjning som skulle ha utgått på 1989 års nivå kom att frysas. Där är vi fortfarande. Herr talman! Vi debatterade den här frågan senast den 12 december 1991. Argumentationen finns utförligt redovisad. Jag skall inte närmare gå in på den. I stället vill jag hänvisa till vad som har inträffat och som kan vara nytt i sammanhanget. För några dagar sedan fick vi i våra händer Statsrådslöneutredningens betänkande, som har fått den träffande titeln Vad är ett statsråds arbete värt. Där konstateras att med undantag för Belgien, Island och Norge, har regeringsledamöterna i andra länder betydligt högre arvoden än i Sverige. Men det skall också sägas att man konstaterar att det bara är i ett par länder som regeringen själv fastställer ersättningen till regeringsledamöter. Den har sedan ett par år tillbaka varit kopplad till riksdagsmännens ersättning. Man redovisar också några intressanta sifferuppgifter.

Det är alldeles uppenbart att det här kan betyda åtskilligt för rekryteringen i framtiden. Det har varit brukligt, enligt svensk tradition, att rekrytera riksdagsledamöter bland personer med kommunal erfarenhet. Det är knappast troligt att det är särskilt många kommunalmän som känner sig roade av att byta ut en, trots allt, ganska hygglig existens på hemorten -- där man får vara tillsammans med sin familj -- mot det liv som man lever här i Stockholm med en betydligt lägre ersättning. Den ligger kanske 20-40 % lägre beroende på varifrån man kommer. Man konstaterar också i Statsrådslöneutredningens betänkande att åtgärder som vidtagits för att underlätta det dagliga livet för statsråden är klart otillfredsställande. På servicesidan är situationen torftig. Enligt utredningens mening gäller detta också för riksdagens ledamöter. Arvoden och annan ersättning, liksom servicenivån, betecknas som klart otillfredsställande för riksdagsledamöterna. Varför har det då inte blivit bättre? Utredningen anger själv orsaken till detta: Orsaken ligger i öppen dag. Det är också frestande att göra populistiska utspel på området och uppenbarligen alltför svårt att motstå den sortens tryck. Förvaltningssstyrelen har begärt hos konstitutionsutskottet och hos riksdagen att man skall ge respit för ytterligare överväganden. Det är något som konstitutionsutskottet alltså har gått med på. Jag hoppas bara att det som Kurt Ove Johansson, som var talesman för socialdemokraterna, uttalade i debatten i december 1991 skall kunna förverkligas. Kurt Ove Johansson avslutade en replik med att säga: Jag har här klart och tydligt markerat att vi från vårt håll kommer att agera för att vi skall återgå till att tillämpa 1988 års lag innan den här perioden är utgången. Den är inte utgången ännu. Jag hoppas att vi skall kunna komma överens om en vettig ordning också i det här parlamentet.

Herr talman! När riksdagen för snart två år sedan beslöt om nya statliga bidragsbestämmelser för folkbildningen visade man genom beslutet en stark tilltro till folkbildningen som en demokratisk kraft och kunskapsresurs i samhället. Ekonomiskt innebar riksdagens beslut bl.a. att en treårig budgetram infördes och att bidraget årligen skulle justeras med hänsyn till den allmänna prisoch löneutvecklingen. Studieförbund och folkhögskolor välkomnade riksdagens beslut och utvecklings och förnyelsearbetet sattes i gång med stor entusiasm. Men knappt ett år senare frångick regeringen beslutet genom att föreslå en neddragning av anslaget med 300 miljoner kronor. Det senare beslutet innebar naturligtvis ett avbräck för de mer långsiktiga utvecklingsmöjligheterna och för själva genomförandet av 1992/93 års verksamhet. Efter en av de största påtryckningsaktioner som vi har upplevt under senare år beslöt riksdagen, samtidigt med neddragningen, om ett särskilt bidrag till folkbildningen på 100 miljoner kronor. För dessa medel skulle utbildningar anordnas för arbetslösa och för dem som riskerade att bli arbetslösa. Beslutet gav möjligheter att till viss del fullfölja aktiviteter riktade till just arbetslösa. Men neddragningarna har ändå inneburit stora påfrestningar både vad gäller kvalitetsutvecklingen och vad gäller möjligheten att nå nya grupper av deltagare. Till detta skall läggas att de kommunala bidragen minskar med nästan 10 % 1993, jämfört med 1992. Trots denna neddragning har en omfattande verksamhet genomförts. Mer än 3 miljoner människor har deltagit i studiecirklar och kulturgrupper. Drygt 10 miljoner människor har deltagit i studieförbundens utåtriktade kulturprogram, föreläsningar eller liknande arrangemang. På folkhögskolornas långa och korta kurser har ca 250 000 elever deltagit. Detta är en imponerande verksamhet. Vi vet att i folkbildningen är man bäst på att nå dem som har kort utbildning och låga inkomster, dem som är arbetslösa, handikappade, invandrare och dem som saknar stimulerande kulturupplevelser. I tider av kris är det speciellt viktigt att utveckla demokratin och att ge innehåll åt den, eftersom människors tilltro till demokrati sviktar i sådana tider. Det behövs därför mötesplatser som ger möjlighet till samtal för att få en överblick och en helhetssyn i ett alltmer fragmentiserat informationsflöde. Människor behöver också kunskaper för att öka förståelsen för de snabba förändringar som sker i samhället. Människor måste bli delaktiga i förändringarna. De måste få känna att de är med och påverkar och att de tar ansvar. Folkbildningen bidrar till demokratisk grundsyn och samhällsutveckling. Folkbildningen skapar mötesplatser, ger kunskaper och möjligheter till delaktighet. Förutom de 100 miljoner kronor som riksdagen fattade beslut om våren 1992 beslöts i december samma år att 106 miljoner kronor skulle anslås till folkhögskolekurser för arbetslösa. Det är ännu för tidigt att utläsa effekterna av användningen av de 100 miljoner kronorna. Men Folkbildningsrådet räknar med att 1 000--2 000 fler arbetslösa fått plats på de långa kurserna på folkhögskolorna. Studieförbunden kommer att redovisa sina genomförda utbildningar efter sommaren. Men vid en preliminär redovisning, som redan gjorts, kan man se många spännande verksamheter som har betytt och betyder mycket för de arbetslösa.

Studieförbunden har alltså gjort och gör betydelsefulla insatser för arbetslösa. Folkbildningsrådet har också fördelat de 106 Med kort varsel lyckades Folkhögskolorna planera kurser, skaffa fram lokaler och lärare och rekrytera deltagare till kurserna. Fram till februari månads utgång har ca 230 kurser med 3 600 deltagare startats. Det betyder att två tredjedelar av medlen redan har förbrukats. Kurser startas nu varje vecka och de anslagna medlen kommer enligt Folkbildningsrådets bedömning att komma till användning. Arbetslöshetssituationen har tyvärr inte förbättrats. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att ytterligare 200 miljoner kronor skall tillföras Folkbildningsrådet för insatser för arbetslösa. Folkhögskolorna och studieförbunden har visat att de snabbt och flexibelt kan anordna utbildning. Vi vet att många som är, eller som riskerar att bli, arbetslösa tillhör gruppen som ofta saknar utbildning utöver folk och grundskola. En av folkbildningens uppgifter är att ge kompletterande utbildning för just korttidsutbildade. Folkbildningen, med sin speciella pedagogik, har visat sig vara en mycket lämplig utbildningsanordnare. Det är viktigt att stora insatser nu görs för att höja utbildningsnivån, så att de arbetslösa står bättre rustade för att kunna få jobb och för att bättre kunna konkurrera om de jobb som finns. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen senast i kompletteringspropositionen återkommer till riksdagen med förslag som regeringen bedömer som nödvändiga av sysselsättningsskäl, bl.a. när det gäller utbildning inom folkbildning för arbetslösa. Men varför vänta. Vi kan inte förstå varför utskottsmajoriteten inte har anslutit sig till vårt förslag.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

Herr talman! Så här i skuggan av den verkligt stora dramatiken finns det risk för att viktiga beslut av ren utmattning inte får den uppmärksamhet de borde få. Jag syftar naturligtvis på folkbildningen. Visst handlar det om viktiga beslut. Många redan hårt drabbade människors tillvaro under de närmaste åren står och faller med vad riksdagen i dag beslutar om när det gäller folk och vuxenutbildningen. Men det kommer inte att ge några rubriker. De som riskerar att stängas ute tillhör inte dem som är röststarka eller som protesterar genom att skaffa sig utrymme i pressen. De bildar inget eget parti och de ställer inte till med tumult, tvärtom. De är tysta. De vänder ofta sin ilska mot sig själva. De är korttidsutbildade, långtidsarbetslösa eller unga människor som aldrig kommit in på arbetsmarkanden. De kan också vara människor som av någon annan anledning är socialt missgynnade. De kan vara invandrare och kvinnor -- ofta ensamstående, som aldrig haft en chans att satsa på sig själva. Det är dessa, vars möjligheter till en andra chans i livet ofta hänger på om de kan få utbildning eller ej, som i dag får sin dom, om riksdagen inte beslutar att stoppa nedskärningarna för folkbildningen, vill säga. Herr talman! Jag måste också få rekapitulera alla de turer som varit kring folkbildningen de senaste åren, trots att Berit Oscarsson redan har tagit upp det. Det är nämligen viktigt; det visar mycket tydligt vad det handlar om. I juni 1991 fattade riksdagen beslut om treårsförordnande av medel till folkbildningen. Det var visserligen en socialistisk majoritet i riksdagen då, men väl att märka är att den borgerliga oppositionen inte hade något att invända mot den principen. Så här står det i det särskilda yttrandet i frågan, på s. 44 i betänkandet 1990/91:UbU 18: ''Vi har inte motsatt oss utskottsmajoritetens förslag om treåriga planeringsramar för folkbildningsområdet. Vi har i andra sammanhang stött principen att statlig verksamhet -- och därmed indirekt sådan som i huvudsak är finansierad genom statsbidrag -- i högre grad skall planeras i treårsperioder.'' Så yttrade sig den borgerliga oppositionen då. Sedan sade man som förklaring till att man inte ställde upp på det här, att propositionen inte innehöll ett tillräckligt beslutsunderlag men att man förutsatte att regeringen skulle återkomma med ett bättre sådant. I princip var man alltså för det här. Detta visar naturligtvis att de borgerliga ledamöterna i kulturutskottet redan då var på det klara med att folkbildningen såväl som annan utbildningsverksamhet behöver veta vilka resurser och vilka ramar de skall ha när de planerar den framtida verksamheten. När beslutet om treårsförordnande var fattat, började folkbildningen, studieförbunden och folkhögskolorna, att planera utifrån detta. I den planeringen låg redan en hel del nödvändiga besparingar, som var implicerade i detta beslut. Sedan vet alla vad som hände. Sex och en halv månader senare presenterade regeringen ett nedskärningsförslag för folkbildningen som saknar sitt motstycke. 15 % av verksamheten skulle bort. Det var då som vi fick höra av ministrar att de minsann visste att det var lyxverksamhet som vuxenutbildningen sysslade med och att folk som gick i studiecirklar nog kunde betala själva för denna fritidsverksamhet. Det hoppade en del grodor ur munnen på många innan man började dra öronen åt sig. Kulturutskottet visste bättre och föreslog en uppräkning på 100 miljoner. Kanske var man helt enkelt bättre underrättad om vad folkbildningen sysslade med än vad regeringen var. Kanske man förstod att en verksamhet inte skulle kunna spara eller rationalisera bort 15 % av statsbidraget, samtidigt som landstingen aviserade kraftiga nedskärningar av sina bidrag, utan mycket kännbara indragningar av lärartjänster och färre elevplatser. Kanske var det den galopperande ökningen av arbetslösheten som gjorde att de borgerliga ledamöterna i kulturutskottet fick kalla fötter. Hur som helst: Folkhögskolor och studieförbund fick börja planera för att dra ner verksamheten -- inte lika mycket som om regeringsförslaget hade gått igenom, men ändå rätt drastiskt. Man gick förra sommaren in i det nya verksamhetsåret utan den kursplanering och expansion som hade varit tänkt från början, och som hade varit möjlig. Många cirkelledare och folkhögskolelärare hade under våren fått besked om att det inte fanns utrymme för dem hösten 1992. Men än värre var det naturligtvis för alla de elever som fick ett negativt meddelande i augusti om att de tyvärr inte kunnat beredas plats för höstens studier. Det var nämligen en enorm anstormning av ansökningar till höstkurserna. Sedan gick det bara ett par dagar: Krispaket 1 gav 106 miljoner till folkhögskolorna för att de skulle anordna kurser för arbetslösa. Snabbt skulle det gå! En luttrad folkhögskolelärare påpekade stillsamt för mig att det hade varit bra om krispaket 1 åtminstone hade kommit någon vecka tidigare -- även om man inte alls hade någonting emot mer pengar till kurser för arbetslösa. Då hade man kunnat spara de krafter och de porton som gått åt för att säga nej till de elever som nu bara några dagar senare skulle komma i fråga och av arbetsförmedlingarna rekommenderas för de nya kurser som skulle starta. Det fanns bara en hake med de 106 miljonerna: som var nödvändigt för att arbetslösa skulle kunna gå på dessa kurser -- var nästan helt slut. Förhoppningsfulla elever fick tacka nej till erbjudna och nyplanerade kursplatser. Och eftersom det inte heller är meningen att man skall studera när man uppbär arbetslöshetsunderstöd, var det många andra potentiella folkhögskoleelever som fick säga nej tack till höstkurserna. Det var kurser som folkhögskolorna kvickt och flexibelt hade satt i gång att planera för och anordna så fort besked om krispaketspengarna kommit! Herr talman! Nu behandlar vi 1993/94 års statliga stöd till folkbildningen. I vanlig ordning kom regeringen i januari med rejäla nedskärningsförslag. Dels plockade man in 24 miljoner genom att förändra utbetalningsperioderna. Dels utgick man från förra årets katastrofbantning på 304 miljoner -- den som inte ens kulturutskottets borgerliga ledamöter kunde svälja. Och så lade man på 75 miljoner, vilket alltså i själva verket är 50 miljoner i reda pengar. En brasklapp är instucken i det betänkande som vi nu behandlar. På s. 5 skriver man: ''Utskottet utgår från att regeringen -- med utgångspunkt i en samlad arbetsmarknadspolitisk bedömning -- senast i kompletteringspropositionen återkommer till riksdagen med de förslag som regeringen bedömer nödvändiga av sysselsättningsskäl bl.a. beträffande utbildning inom folkbildningen för arbetslösa.'' Samtidigt avstyrker utskottet de motioner som kräver mindre nedskärningar för folkbildningen. ''Fan må vara teaterdirektör'', sade August Blanche. ''Fan må vara både korttidsutbildad arbetslös och folkbildare, såväl inom studieförbund som folkhögskola, med den förda regeringspolitiken på det här området'', är det nog många som tänker. Hur skall en verksamhet kunna planeras effektivt med en sådan extrem hattighet i bidragsgivningen? Anställningstrygghet för personalen, eller åtminstone besked om huruvida man har jobb eller ej nästa månad, effektivt resursutnyttjande av lokaler, ordentlig elevrekrytering osv. -- hur skall det gå med det? Ja, det går naturligtvis inte. Det finns inte ett företag som skulle kunna leva med en sådan här möjlighet till långsiktig planering. Men folkhögskolorna och studieförbunden skall klara det. Tror man på Utbildningsdepartementet att vi kommer att ha världens bästa vuxenutbildning även i fortsättningen, med den här totala avsaknaden av sans och vett i bidragsgivningen? Jag är rädd för att man helt enkelt inte bryr sig om det. Bakom velandet ligger en rent ideologisk motvilja mot allt vad folkbildning och vuxenutbildning heter. Det är inom folkbildningen som människor lär sig se sammanhangen. Inom folkbildningen lär man sig att ifrågasätta. Man får möjligheter att bildligt talat räta på ryggen. Man tränas i att tillsammans med andra hitta vägar som leder framåt. Man får träna sig i att ta ansvar och ställa anspråk på att andra skall ta ansvar. Man tränar sig i demokrati. Man skaffar sig kunskaper som man behöver. Man växer. Visst finns det dåliga och förstelnade inslag i det som går under namnet folkbildning. Självklart måste många folkhögskolor och studieförbund effektiviseras och förnyas. Allt är inte oklanderligt. Men det finns andra och bättre vägar att ändra verksamheten än denna oberäknelighet i statsbidragen. Utvärdering pågår för fullt. Nytänkande tränger rakt igenom gamla invanda rutiner. Men man kan inte vända på slantar som inte finns. Till sist handlar det om kurser och elevplatser. Därför, herr talman och ärade kammarledamöter, har Vänsterpartiet föreslagit att folkbildningen skall få 100 miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit. Dessa 100 miljoner har vi finansierat i god ordning. Vi ser allvarligt på det finansiella läget och har inte ansett oss kunna få fram mera pengar. Socialdemokraterna har föreslagit 200 miljoner. Jag utgår från att de har finansierat detta tillskott. Det viktiga är att folkbildningen kan räkna med en förstärkning nu. Det finns ingen som helst anledning att flagga för att det kanske kommer litet pengar i kompletteringspropositionen. De måste få klara besked nu, så att det finns tid för planering, tid för effektivt resursutnyttjande och tid för att verkligen bereda platser för alla dem som behöver sådana inför hösten. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Jag tänker yrka bifall till utskottets hemställan och göra några kommentarer. Den rimligaste och viktigaste kommentaren handlar om det kulturklimat som skapas. Vi som representerar den borgerliga majoriteten här i riksdagen är glada för att det vidtas en rad åtgärder för att förbättra kulturklimatet. Viktigast är naturligtvis de satsningar som görs på själva skolväsendet, och som en konsekvens av det på högskolor och forskning. Man höjer kunskapsnivån i samhället, och skapar därmed ett gott kulturklimat. Jag som har ägnat en stor del av mitt vuxna liv åt folkbildning vet att kulturklimatet är något av det allra viktigaste för en bra folkbildning. Det blir naturligtvis fullständigt groteskt när Elisabeth Persson från talarstolen säger att det sker oerhört stora nedskärningar och att man nästan förstör folkbildningen. Får jag påminna Elisabeth Persson om att det förslag som regeringen nu lägger fram är bland de mest generösa bidrag som någon regering i världen ger till folkbildning. Då får man litet perspektiv på den målning som Elisabeth Förra året hade vi en ganska intensiv diskussion i utskottet om hur man skall hantera folkbildningspengarna. Vi gjorde ett litet påslag, dvs. utskottet var litet mer generöst med skattebetalarnas pengar än regeringen. Vi gjorde detta påslag i första hand för att denna förändring av bidragsstrukturen inte på något sätt skulle drabba folkbildningen. Jag noterar en sak som är en förändring och som rimligen också skall beskrivas som en försämring, herr talman. Det gäller att man betalar ut pengar kvartalsvis. Studieförbunden har på den tiden som man fick bidrag årsvis haft fördelar av det. Sedan fick man bidrag halvårsvis. fr.o.m. nu får man bidrag kvartalsvis. Det är riktigt, som några talare har kommenterat, att detta innebär att folkbildningen får något mindre pengar. Jag noterar detta faktum. Det finns ett parti här i riksdagen som heter Ny demokrati. Det förslag som Nydemokraterna har lagt fram i ett annat ärende drabbar folkbildningen alldeles ohyggligt, nämligen att de vill spara 1,3 miljarder på lokaler. Jag får be Simon Liliedahl att vid tillfälle kommentera hur mycket detta drabbar folkbildningen. Jag kan gissa att det drabbar folkbildningen med minst 100 miljoner kronor på en gång. Jag är oerhört förvånad att Ny demokrati inte har talat om det vid utskottsbehandlingen utan gömt denna oerhört kraftiga besparing på 1,3 miljarder i ett helt annat ärende. Det finns två partier i utskottet som har föreslagit mer pengar till folkbildningen. Det är miljoner kronor, och Vänsterpartiet som inte går lika långt. Man kunde annars tro det med tanke på Elisabeth Perssons sätt att beskriva detta, men hon lägger inte alls på lika mycket som Socialdemokraterna, men hon är beredd att ge ytterligare 100 miljoner kronor. Vi har emellertid gjort bedömningen att när man väger samman de olika förutsättningar som skall ges till folkbildningen, har regeringen hamnat på en rimlig nivå. Om jag skall tro på de besparingspaket som har utlovats från företrädare för bl.a. miljarder kronor, blir det litet konstigt om de kan lägga fram ett sådant besparingsförslag samtidigt som de, i detta fall, vill öka bidraget till folkbildningen. Vi måste alla nu ha klart för oss att Sverige lever i en ekonomiskt besvärlig situation och att man får vara återhållsam.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
Herr talman! Får jag först säga att jag yrkade bifall till meningsyttring 1 från Vänsterpartiet. Vi står naturligtvis bakom även den andra meningsyttringen, men för att inte ta upp för mycket av kammarens tid tänker jag inte yrka bifall till den. Göran Åstrand säger att detta är fråga om något av det mest generösa som någon regering i världen ger till folkbildning. Men snälla Göran Åstrand, det vore väl konstigt om så inte vore fallet. Folkbildning är något specifikt nordiskt och som är sprungen härifrån. Folkbildningens fader var dansk, men Danmark är i förhållande till Sverige ett befolkningsmässigt mycket mindre land. Av naturliga skäl, trots många folkhögskolor och en väl utbyggd folkbildning, går det därför inte åt så mycket pengar i kronor räknat som i Sverige för att ordna den danska folkbildningen. Det vore väl därför mycket konstigt om det hade funnits ett land i världen som gav högre statsbidrag till folkbildningen än Sverige. I så fall vore det rena katastrofen. Göran Åstrand slog nog in litet öppna dörrar. Det är faktiskt fråga om rejäla nedskärningsförslag. Man måste titta på vad det handlar om. Jag försökte ge en bild av detta. Det tog lång tid, men uppenbarligen var jag inte tillräckligt tydlig. Förra året låg förslaget på nedskärningar på 304 miljoner kronor. Det är detta vi får utgå från. Jämfört med förra årets förslag innebär årets en uppräkning med endast 50 miljoner kronor, alltså 250 miljoner kronor i förhållande till förra årets förslag som handlade om så kraftiga nedskärningar. Detta sker efter ryckigheten i kurser. Jag är bekymrad, vilket uppenbarligen Göran Åstrand inte är. Sedan kan vi använda hur många översvallande ord som helst om folkbildningens betydelse. Till syvende och sist handlar det om att kunna ställa platser för elever till förfogande. Med denna nedskärning blir det dess värre färre platser för färre elever.
Herr talman! Om jag skall tro Elisabeth Persson har hon just accepterat en nedskärning på folkbildningen med 150 miljoner kronor. Det är intressant att veta mot bakgrund av det anförande som hon höll i talarstolen för en stund sedan, då hon målade upp att det fanns bara en bov i detta sammanhang, nämligen denna förskräckliga regering. Både Elisabeth Persson och jag lever i folkbildningen och har erfarenhet av den, och vi vet att det handlar om att ge folkbildningen förutsättningar. När jag nu får en bekräftelse på att Sverige har en oerhört generös folkbildningspolitik -- vi är överens om att Sverige har en oerhört generös folkbildningspolitik -- då förstår jag inte den dialektik, den oerhört kraftfulla kritik som Elisabeth Persson framförde i sitt inledningsanförande. Den är obegriplig. Sverige är ett land som med rätta satsar kraftfullt på folkbildning och som skall fortsätta med det. Vi ser i alla partier ett stort och värdefullt värde i vad folkbildningen gör. Men Elisabeth Persson skall då inte måla upp en sådan skräckvision av det slag som hon gjorde i sitt inledningsanförande.
Herr talman! Det hade varit bättre om Göran Åstrand hade diskuterat sakfrågorna och inte använt sådana ord. Det som jag målar upp är inte en skräckbild. Jag beskriver vilka problem som folkhögskolorna och folkbildningen i stort, även studieförbunden, har haft under de senaste åren på grund av en dålig politik. Det kan inte vara fråga om något annat än en dålig politik, när man i fråga om bidragsgivningen håller på med ett sådant hattande, och när man den ena månaden inte vet vad man vill nästa. En långsiktig och genomtänkt politik för folkbildningen saknas hos regeringen. Annars hade man inte gjort på detta sätt. Detta är inget billigt sätt att fixa kurser för arbetslösa. Det hade blivit mycket bättre om man hade haft en genomtänkt strategi för hur man skulle använda folkbildningen, bl.a. för att ge korttidsutbildade utbildning och för att ge arbetslösa möjligheter att studera och skaffa sig bättre utgångspunkter tills de förhoppningsvis kan söka sig ut på arbetsmarknaden igen. Det är avsaknaden av en folkbildningspolitik som gör att man de facto slarvar bort en mängd möjligheter och resurser. Detta kallar Göran Åstrand för en generös folkbildningspolitik. Det är inte det. Det är möjligt att politiken inte är dålig. Den är kanske bara dum, eller också saknas det kanske idéer om vad man vill göra och om hur det hela skall användas. Jag kan inte avgöra den saken. Men jag känner till resultatet. Jag vet vad det innebär att först planera kurser och anta elever till dessa och sedan få meddelande om att det inte finns plats. Efter några veckor kommer så pengar, och då är det samma människor som skall tillfrågas. Det är en dålig och orationell ordning. Att på det sättet sköta produktionen på ett företag skulle bara inte vara möjligt. Jag trodde att Göran Åstrand skulle begripa detta, åtminstone när det uttrycks i de termerna.
Herr talman! Det sades i ett tidigare inlägg att vi skall vara stolta över våra folkbildningstraditioner och att det vore dåligt om vi inte, som vi ju gör, satsade mer än vad kanske alla jämförbara länder gör. Jag tycker att det är en bra bild. Jämför den med den oerhörda utskåpning som förekommer när det gäller den borgerliga utbildningspolitiken. Får jag meddela kammaren att det vi diskuterar är ett belopp på något mindre än 2 miljarder kronor. Sverige satsar alltså stora belopp genom statsbidrag till landsting och kommuner. 2 miljarder kronor satsas på folkbildningspolitiken, och denna har jag anledning att vara stolt över.
Herr talman! För ett år sedan hade vi, Göran Åstrand, en omfattande diskussion om folkbildningen beroende på att anslaget då kraftigt skars ner. 300 miljoner kronor mindre betydde närmare 15 % nedskärning. Många elever, lärare och olika grupper reagerade på den stora nedskärningen. Vi fick sedan 100 miljoner extra till folkbildningen, och vi har sett resultatet därav. Stora insatser har gjorts för de arbetslösa. Men vi skall också komma ihåg att de 100 miljonerna inte var nya pengar, utan man tog från det stora arbetsmarknadsanslaget. Pengarna öronmärktes och fördes över till folkbildningen, och det var bra. Nu ser vi effekten. Det var en riktig, effektiv och värdefull satsning inte bara för de arbetslösa som fått utbildning utan också för samhället som helhet. Vi har en generös folkbildning, och det är bra. Den som reser runt litet i Europa i dessa tider med spirande demokratier känner stolthet över att komma från Sverige och Norden och över att kunna berätta om folkbildningen. Den är kanske något av det finaste vi har. Just därför skall vi måna om folkbildningen och se till att den får möjligheter att utvecklas. Dessutom skall vi se till att det finns möjligheter till stöd inte bara i goda tider utan också, och kanske framför allt, i dåliga tider när tron på demokratin sviktar. Det är viktigt att just då avsätta resurser till folkbildningen. För oss har de här 200 miljoner kronorna varit viktiga just på grund av, som vi redan nu kan se, att pengarna har använts så bra. En omgång till har ju avsatts till folkhögskolorna, just på förslag i krispaketet från oss socialdemokrater om att 106 miljoner skulle satsas på folkhögskolorna för att dessa skulle kunna fortsätta med och t.o.m. utveckla kursverksamheten för arbetslösa. Redan nu, när två månader gått sedan beslut fattades, har 3 600 personer fått en utbildningsplats på någon av folkhögskolans kurser. Men ytterligare medel kan behövas. Elisabeth Persson har tagit upp den saken. För de arbetslösa och för landet är det alltså viktigt att just nu avsätta de pengar som behövs. Därför undrar jag ännu en gång, Göran Åstrand: Varför skulle vi inte kunna vara överens om att medlen satsas så, att folkhögskolorna och studieförbunden redan nu kan börja planera?
Herr talman! När det gäller folkbildningen har jag mycket stor respekt för Berit Oscarssons och Socialdemokraternas uppfattning. Inga skillnader har kunnat märkas under årens lopp när det gäller våra uppfattningar om folkbildningen och dess betydelse. Om vi nu skall skapa bästa möjliga förutsättningar för folkbildningen, varifrån tar vi då pengarna? Vi har ju just lyssnat på bl.a. Ingvar Carlsson och Allan Larsson från det parti som Berit Oscarsson företräder. Med stor skärpa sade de att det är självklart att det behövs mycket stora besparingar inom den offentliga sektorn. Kan det verkligen vara så, Berit Oscarsson, att ni just inom den här sektorn kan öka anslaget med 200 miljoner kronor? Samtidigt avser ni uppenbarligen att spara inom alla andra sektorer. Kan jag få ett svar på den frågan?
Herr talman! Först och främst har vi sagt att vi skall se till att människor har jobb eller är föremål för utbildning. Det är vad vi har prioriterat. Men nu när arbetslösheten är hög och den dessutom ökar i snabb takt vill vi prioritera satsningar på utbildning och på att människor får ett jobb. I vårt budgetförslag har vi en finansiering. Vi är stolta över att vi har prioriterat just utbildning och åtgärder som ger människor jobb. Anledningen till att folkbildningen är så viktig är att det är de som har den sämsta utbildningen, de sämsta jobben och de lägsta lönerna som först slås ut från arbetsmarknaden. Det är således viktigt att de kan förbättra sina kunskaper. Med bättre kunskaper blir det lättare för dem att få jobb när konjunkturen så småningom vänder. Mot den bakgrunden är det riktigt att just nu se till att de som har den sämsta utbildningen och som blir arbetslösa först kommer med i utbildning. Vad är resultatet? Jo, man får en starkare självkänsla och ett bättre självförtroende. Man kanske vågar sig på ytterligare utbildning, så att man står stark den dag vi ser jobben komma tillbaka. Jag garanterar alltså att vi har finansierat vår budget. Vi har sett till att det finns pengar till utbildning och jobb. Det är det som står först på dagordningen i dessa tider.

Värderade talman! Svensk folkbildning, studieförbund och folkhögskolor, har så länge de har funnits gång på gång visat vilken anpassningsbar del av det svenska utbildningssamhället de är. Det finns mängder av exempel på att folkbildningen har ryckt in och gjort utbildningsinsatser då svenska folket har behövt speciella kunskaper i aktuella ämnen. Folkbildningen har också haft stor betydelse för att utjämna utbildningsklyftan mellan de som tidigt har kommit åt utbildning i vanliga skolor och de som senare i livet har försökt kompensera det som de missade i sin tidigare ålder. Jag kan gott instämma i den lovsång som Stina Gustavsson, Åstrand här har framfört om folkbildningen. Nu senast har det bl.a. gällt att ge meningsfull utbildning till människor som har blivit arbetslösa, så att de kan utnyttja sin svåra situation till något gott. Då har studieförbund och folkhögskolor åter kunnat ställa upp med kort varsel och med en mycket anpassningsbar utbildning över hela landet, där det har behövts. Riksdagen och regeringen har också anslagit extra pengar till sådana satsningar. Här har folkbildningen visat att man vid sidan av den vanliga utbildning som man anordnar också kan rycka in för att ge plats för människor som är i en svår situation och som kan utnyttja tiden till utbildning. föreslår att riksdagen godtar regeringens förslag till anslag för folkbildningen. Den summa pengar som man föreslår skall anslås till folkbildningen är Det är ett gott exempel på hur den tradition att stödja folkbildningen som vi har i Sverige kan ta sig uttryck även i den här budgetpropositionen. Det är inte ovanligt att en opposition i den här riksdagen föreslår mer pengar till olika ändamål än vad regeringen gör. Det har förekommit med alla typer av regeringar. Därför är det inte särskilt förvånande att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör det även i det här ärendet. Jag yrkar avslag på deras förslag till ökade ekonomiska satsningar i det här sammanhanget. Berit Oscarsson efterlyste regeringsalternativ till de förslag som hon framförde och som finns i den socialdemokratiska reservationen. Då kan man väl säga att Berit Oscarsson till viss del redan har blivit bönhörd, för regeringen har den här veckan berättat att man är beredd att ge ökat stöd inom det s.k. SVUXA-bidraget, som någon av er nämnde, för att fler studerande skall få plats på folkhögskolor. Det är ett bra exempel på att regeringen inte undandrar sig ansvar för att ge arbetslösa möjlighet till ökad utbildning, att regeringen också ser folkhögskolan och annan folkbildning som en god resurs i detta sammanhang. Regeringen har bevisat att man har förtroende för folkbildningens förmåga i det här sammanhanget. Visst finns det annars krafter i Sverige som inte ser folkbildningens värde. Jag tycker ändå att vi har lyckats bemästra de krafterna bra. Många av oss har en god beredskap för att se till att inte de krafterna får för stort inflytande när det gäller folkbildningens arbetsmöjligheter i framtiden. Jag har själv i en motion föreslagit att Folkbildningsrådet skall få i uppdrag att inventera vilka insatser folkhögskolor och studieförbund är beredda att göra för arbetslösa och vilken förberedelsetid de skulle behöva innan de kan starta ytterligare sådan verksamhet om riksdagen av arbetsmarknadsskäl skulle anvisa ökade resurser för ändamålet. Folkbildningens flexibilitet har visat sig så god att den kunskap som jag efterfrågade, och som jag trodde att man behövde lägga ned extra jobb på att inventera, redan finns i Folkbildningsrådet. Det tycker jag är ett gott exempel på den snabbhet och den goda anpassningsförmåga som folkbildningsorganisationerna har. Värderade talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU13.
Herr talman! Carl-Johan Wilson stämmer in i vår lovsång till folkbildningen. Med kunskap om hur musikalisk Carl-Johan Wilson är lär det bli en riktigt bra kör av det här. Det är roligt. Det är bra och tillfredsställande. Problemet är bara att det inte räcker med en glad trudelutt då och då. Det räcker inte med lovsånger. Johan Wilson bakom de skrivningar i betänkandet som säger att utskottet utgår från att regeringen återkommer i kompletteringspropositionen med medel för särskilda kurser, eller skriver man detta av tvång? Hoppas Carl-Johan Wilson att ett nyval skall befria utskottet från de här löftena? Varför i hela fridens namn är ni inte beredda att redan nu se till att folkbildningen kan ordna de här kurserna? Tror ni att de, om de fick dessa 100 eller Socialdemokraterna, skulle göra något annat än att ordna kurser för korttidsutbildade eller arbetslösa? Varför detta hattande i bidragsgivningen? Det är i och för sig jättebra att man äntligen inser att SVUXA-bidragen är viktiga medel för att människor skall kunna ta del av folkbildningens utbud. Men varför är man så senfärdig? Varför fanns inte det med redan i budgetpropositionen? Jag måste få ställa de här frågorna. Jag tycker inte att jag målar upp en nidbild. Jag tycker att jag redogör för fakta. Det är möjligt att det framstår som något oroväckande, skrämmande eller hotfullt när man gör det. Kan jag få svar på de här frågorna från Carl-Johan Wilson, så får vi sjunga efteråt.

Herr talman! Jag hoppas att få komma tillbaka till den diskussion som just förts om bidrag till folkbildning och folkrörelser och kommer då att besvara Göran Åstrands försynta fråga till mig. Som ett mellanstick skall vi diskutera kostnader för Vi har talat i kammaren i dag om det fantastiska budgetunderskottet på 200 miljarder. Jag tror att det snarare kommer att bli 220 eller 230 miljarder. Nu vill jag ta upp -- det kanske förvånar många -- ett litet obetydligt anslag på 130 000 kronor. Les extre mes se touchent -- det är ytterligheterna som spelas mot varandra. Varför gör jag detta nu? Jo, därför att det inte går att få ned ett budgetunderskott, vare sig det är 200 eller 250 miljarder, om man inte börjar spara i smått. Grundtesen i sparande, vare sig det gäller ett land eller ett bidrag till en kulturinstitution, är att man måste ifrågasätta kostnaden. Det tror jag inte att man gör tillräckligt. Det är alltså den tesen jag vill driva i detta och i ett kommande inlägg. Jag skall då gå över till frågan om Unesco. Jag har levt utomlands större delen av mitt liv. Jag har varit ansvarig för företag som har arbetat med Förenta nationernas olika organisationer. Jag har respekt för allt vad FN står för. Däremot har jag av praktisk erfarenhet ingen respekt alls för byråkratiseringen av FN-organisationerna som i vissa fall är magnifik. Det gäller även -- det har jag blivit medveten om -- anställda bara på kommissionen. Det är denna byråkratisering av de överstatliga organisationerna som man måste vara på sin vakt mot. Man måste börja skära i administrationskostnaderna. Det gäller vare sig man talar om Unesco eller om bidrag till folkbildning och folkrörelser. Det är därför jag har reagerat mot att regeringen i sin proposition har godkänt en uppgradering av ett administrationsanslag till Unescos organisation i Sverige, som jag inte känner till så mycket av, även om jag känner till FN-organisationerna. Men att i dagens läge, då alla skall spara, börja tala om ökade anslag och ökade traktaments och möteskostnader tycker jag är högst olämpligt. Det är för att få i gång en diskussion om detta i stället för att godkänna en ökning med 50 000 kr som jag har sagt att vi skall skära med 10 % i dessa administrationsomkostnader. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till vår reservation i kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Internationellt samarbete är viktigt, särskilt för ett så litet land som Sverige. Det är också en lång tradition att svenskar är mycket intresserade av internationellt samarbete. Vi har lärt oss att tala, skriva och förhandla på främmande språk. Vi har blivit så skickliga att det finns svenskar på ganska många betydelsefulla poster ute i världen. Det är viktigt för Sverige att få vara med i sådana sammanhang. Det är lätt att glömma bort att man är svensk. För mig som har arbetat med ''Positiva Sverige'' och svenskhet är det därför väldigt intressant att konstatera att identitet är ett viktigt ord, att den svenska identiteten tas fram som något betydelsefullt när det gäller att bli internationell och kosmopolit. Det är i sådana här grundläggande frågor som vi får reda på hur viktig kulturen är och hur svenskar och Sverige har utvecklats. Nu på söndag skall vi t.ex. öppna en utställning om den svenska historien, som verkligen visar att vi vill se hur vår identitet har byggts upp. Det är i det perspektivet som vi också skall se det internationella samarbetet. Det är inte bara Sverige som nu arbetar på sin identitet. Vi ser det också i våra nordiska grannländer. I Nordiska rådet har det tagits många intressanta initiativ till ytterligare samarbete, inte bara inom Norden utan också långt utanför Nordens gränser. Vi hade t.ex. ett samarbete i Vikingautställningen i Paris. Man kan säga att allmänkulturen kommer att bli ett högprioriterat samarbetsområde i det nordiska samarbetet. På samma sätt har vi tagit en rad kontakter i Bryssel. Sverige har gått in i en grupp som skall arbeta med kulturfrågorna i Bryssel. Man kan säga att Sverige på det här sättet långsamt men säkert, med en svensk utgångspunkt, går in i ett samarbete om kulturen ute i Europa. Det finns också många intressanta projekt på gång med olika länder i tredje världen. Vi har FN:s kulturårtionde framför oss. I det projektet finns bl.a. Svenska Unescorådet med, och där diskuterar man en rad betydelsefulla projekt både i Sverige och utomlands. I år kommer det första mötet att hållas i den världskommission för kultur och utveckling som leds av förre generalsekreteraren i FN. Det är också på nordiskt initiativ som det här samarbetet har kommit till stånd och Unesco satsar på den här kommissionen. Kommissionen skall se över hur samhällsutveckling och kulturutveckling påverkar varandra och ta fram en rapport. Den skall alltså ha ett möte för första gången i år här i Sverige. Jag tycker, herr talman, att det är i det här perspektivet som vi skall diskutera hur mycket Sverige och svenska folket skall ge till det internationella samarbetet. Jag tror att det är oerhört viktigt. Det känns väldigt futtigt när Simon Liliedahl talar om att vi skall spara 50 000 kr. Precis som Simon Liliedahl har jag haft förmånen att få arbeta för Sverige i andra länder. Jag har också haft förmånen att arbeta i några av FN-organisationerna. Jag vet precis som Simon Liliedahl att det finns mycket byråkrati och mycket som man vill ändra på. Jag kan gärna hålla med honom om att det bör ses över. Men det känns också futtigt att plötsligt vilja skära i ett anslag som redan är prioriterat, särskilt när det gäller kommissionsarbetet för kultur och utveckling, som jag bedömer som särskilt intressant just nu. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på Ny demokratis reservation samt motionerna Kr239 och Kr274.

Herr talman! Birgitta Wistrand är en av de få verkligt internationella kvinnor som vi har i Sverige. Det är få som har gjort mer reklam för Sverige än hon. Det är en av de mest positiva kvinnor som jag känner på det här området. Hon talar mycket riktigt om vad som görs internationellt, framför allt i Europa, för kulturfrågor, t.ex. i Bryssel. Jag har tagit intryck av vad hon har sagt till den milda grad att jag har försökt föra en diskussion om och ta ett initiativ till en speciell parlamentarisk utredning, som verkligen skall sätta sig in i Europafrågorna såsom grund för den kulturpolitiska parlamentariska kommission som är tillsatt. Vi har samma grundsyn om detta. Var vi skiljer oss något åt är att jag vill poängtera besparingseffekten. 50 000 kr kunde regeringen lika gärna ha hoppat över, för 50 000 kr är ingenting. Jag vidhåller att man i varje fråga som vi diskuterar i riksdagen i dessa tider, speciellt när det gäller bidrag, skall ifrågasätta kostnaden för detta. Man skall skaffa bra administratörer, något som jag tror det klickar en hel del på. Det är en principfråga, att man i dagens läge inte skall acceptera några ökningar av administrationskostnader, även om man talar positivt för det hela. Det är en principsak, och det tror jag att Birgitta Wistrand har förstått.
Herr talman! Det är ju inte till administration som dessa pengar skall gå, herr Liliedahl, utan dessa pengar skall användas för att man skall kunna arbeta och hålla sammanträden i den nya världskommissionen, som skall se över hur kultur och samhällsutveckling påverkar varandra. Jag vet inte varifrån Simon Liliedahl har fått att pengarna skall gå till administration. Pengarna skall användas för resor, så att man kan hålla möten bl.a. i Sverige. Jag håller med Simon Liliedahl om det som han sade om besparingar. Men jag tycker att vi skall diskutera den frågan på ett annat sätt och i andra sammanhang. Jag skall med nöje lyssna på Simon Liliedahl i utskottet när han skall diskutera hur vi skall spara in 10 % på varje anslag. Jag ser verkligen fram emot detta. Vi ses ju redan i morgon bitti. Jag hoppas att Simon Liliedahl då har några intressanta och viktiga förslag. Sedan vill jag tacka för de vänliga orden. De behövs verkligen sådana dagar som i dag.
Herr talman! Jag noterar den positiva grundtonen i den här diskussionen. Även de övriga utskottsmedlemmar som har suttit här och lyssnat på vår vänliga ordväxling kommer att instämma i att vi skall göra vårt bästa för att spara.

Herr talman! Utskottet vill fördela 70 miljoner kronor till olika trossamfund. Det är utmärkt. För några år sedan genomfördes en omstrukturering. Svenska kyrkan får inte längre dessa pengar. Jag tycker att det är en rimlig bedömning, eftersom Jag skall göra några kommentarer, både för kammaren och till protokollet, om vad som nu håller på att ske. Det pågår ett intensivt utredningsarbete om hur man i framtiden skall kunna klara kyrkans och frikyrkans ekonomisering, dvs. hur man skall göra det möjligt att hålla kyrkor öppna och ha en livlig gudtjänst och församlingsverksamhet. Dessa diskussioner är ju inte alls ointressanta i anslutning till detta betänkande. Diskussionerna handlar bl.a. om att man kanske skall skapa en ramlag, inte bara för Svenska kyrkan utan även för samfunden, för att man med denna ramlag som instrument skall kunna införa en avgiftsinkassering, organiserad för alla samfund. Av många konstruktiva förslag för att hjälpa kyrkor och samfund ser jag detta som det kanske allra viktigaste. Jag skall ytterst kortfattat också kommentera det särskilda yttrande som socialdemokraterna har avgett. Som jag bedömer det kom de med ett konstruktivt förslag om hur man inom ramen för det arbetsmarknadspaket som vi genomför också skulle kunna innefatta lokaler som berör trossamfunden. Men eftersom det träffades ett avtal innan utskottet slutförde sitt arbete, har socialdemokraterna valt att inte reservera sig, utan de avgav ett särskilt yttrande. Det hedrar dem.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

Herr talman! Som Göran Åstrand nämnde har vi socialdemokrater till detta betänkande fogat ett särskilt yttrande. Bakgrunden till detta är att vi har avgett motioner med förslag om att man skall anslå ytterligare medel till trossamfundens lokalanslag. Våra förslag tillstyrks inte av kulturutskottet. Jag vill bara understryka att socialdemokraternas motioner om ytterligare medel till lokaler är välgrundade. Det hade gett dels ytterligare arbetstillfällen inom byggssektorn, dels hade det gett behövliga kompletteringar av trosssamfundens lokaler. Tillsammans med många andra frågor blev dessa förslag föremål för förhandlingar i samband med uppgörelsen med regeringspartierna om det s.k. ROT-programmet. Vi kan bara beklaga att vi i dessa förhandlingar inte fick gehör för våra krav på en uppräkning av trossamfundens lokalanslag. Man måste ge och ta i alla förhandlingar. I ROT uppgörelsen fick vi socialdemokrater gehör för förslag om insatser som ger 30 000 arbetstillfällen, vilket naturligtvis är det allt överskuggande i ett så allvarligt läge som vi nu befinner oss i. Men, herr talman, det är min uppfattning att det uttalande som riksdagen gjorde i fjol om att den anslagsuppräkning för trossamfunden som påbörjades genom beslut våren 1991 framgent skall gälla, även om vi för tillfället gör halt på stället.

Herr talman! Mitt anförande om bidrag till folkrörelser kommer till stor del att röra bidrag till Som bakgrund vill jag säga att enligt stadskontorets kartläggning 1991 finansierades föreningslivet under budgetåret 1989/90 med ca 13 miljarder kronor. Denna stora post fördelades grovt på 7,5 miljarder i statligt stöd, 4,5 miljarder i kommunalt stöd och 1,5 miljarder i landstingsstöd. Varje form av samordning mellan bidragsgivarna saknas. Dessutom saknas riktlinjer för hur kommuner och landsting skall hantera stödgivningen. Det är mycket svårt att få en sammanställning av alla dessa bidrag. Jag har endast sett en fem år gammal sammanställning över detta. Jag känner emellertid att många tycker att det hela är otillfredsställande. Jag vet också att det finns en utredare tillsatt. Vi tror i alla fall att det finns en mycket stor besparingspotential i dessa bidrag. De är dåligt administrerade, och det rapporteras inte tillbaka hur bidragen har använts, något som jag anser vara en förutsättning för att man skall få nya bidrag. Det finns många signaler om att det går att spara kraftigt. Det är för att hålla diskussionen levande tills utredaren äntligen kommer med ett förslag som vi i en motion har föreslagit att man skall spara 10 % av det totala beloppet, 13 miljarder. Det är på så sätt som vi har kommit fram till beloppet 1,3 miljarder. Det är inte meningen att man skall dra ned på verksamheten, utan det är fråga om ett sparbeting för att man skall få till stånd en positiv diskussion. Sedan går jag över till Folkets hus-rörelsen och bidragen till denna. Jag upplever Folkets husrörelsen som mycket positiv. Jag är delvis uppvuxen i Gästrikland, i ett municipalsamhälle -- som det då hette -- som heter Jädraås. Jag tillhörde där municipalsamhällets -- som Ulf Peder Olrog uttryckte det -- jeunesse dorée. Jag, liksom alla på platsen, hade mycket nytta och glädje av Folkets hus. Jag förstår att de mer än 700 Folkets husföreningar som finns gör en ohyggligt massa nytta. Folkets hus-föreningarna lever emellertid på statliga och kommunala stöd. Det rör sig om en komplicerad flora av stöd. Det är så komplicerat att Kommunförbundet inte klarade av att utreda frågan och få fram en riktig beräkning. Det beror bl.a. på att det kommunala stödet kan utgå på så många olika sätt. I allmänhet utgår driftbidrag till Folket husföreningarnas verksamhet från kulturnämnden. Det kan också ges stöd i form av borgensåtaganden för lån och i form av allmänt kapitaltillskott. När det gäller nybyggnation och ombyggnad kan Folket hus-föreningarna få kommunalt bidrag under förutsättning att projekten är berättigade till statligt stöd. Flertalet av Folket hus-föreningarna får stora belopp från stat och kommun. De har ingen egen finansiering. Vi föreslår därför en utredning av hur det skall gå till när stat och kommuner beviljar lån. Vi tror att statens engagemang i Folkets hus-rörelsen bör begränsas och tas över av kommunerna, som då skall fordra att de får kontrollera verksamheten eller kräva en motprestation till nytta för alla kommunmedlemmar. Vi har föreslagit att riksdagens revisorer skall granska Folkets hus-rörelsen. Men vårt förslag har avstyrkts med hänvisning till att det skulle innebära en alltför tung arbetsbörda. Vi ämnar i alla fall återkomma till denna fråga. Än en gång och såsom slutvinjett vill jag framhålla att det inte är fråga om att ifrågasätta Folkets husrörelsens verksamhet, utan problemet är hur bidragsgivningen skall organiseras och hur man genom bättre administration och kontroll skall kunna minska kostnaderna.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

Herr talman! Ibland måste man göra investeringar för att undvika framtida stora kostnader. Precis så är det med ungdomsverksamheten. Få saker -- om jag nu skall fortsätta att uttrycka mig i ekonomiska termer -- lönar sig så väl som att investera när det gäller ungdomar. Vi från Vänsterpartiet har föreslagit att särskilda pengar skall satsas för att bygga ut ungdomsmottagningar och att ett belopp på 5 miljoner kronor skall reserveras för projekt som har till syfte att komma till rätta med anorexi och bulimi. Detta har vi tyvärr inte fått gehör för i utskottet, vilket jag tycker är beklagligt. Ungdomsmottagningar börjar nu dess bättre att finnas på många håll, men de är inte tillräckligt utbyggda. Man kan direkt se att man på de håll där ungdomsmottagningarna fungerar bra sedan länge kan på ett bättre sätt än på andra håll komma till rätta med oönskade ungdomsgraviditeter, vilket i sin tur naturligtvis leder till lägre aborttal. Man kan se att allt färre ungdomar drar på sig sexuellt överförda sjukdomar och riskerar sin framtida fertilitet, vilket annars skulle innebära att de kommer tillbaka till sjukvården och vill ha behandling till mycket stora kostnader. Anorexi och bulimi har börjat uppmärksammas på sistone. Men dess värre famlar man på många håll fortfarande inför förebyggande insatser och behandlingar. Det finns intresse för att starta projekt i detta sammanhang, men inom den vanliga sjukvårdens ramar saknas det pengar härför. Vi tycker att detta är djupt beklagligt. Många år av lidande skulle kunna besparas framför allt unga kvinnor, om de i tid fick hjälp. Det gör mig, herr talman, särskilt ledsen att kds inte ställer sig bakom dessa förslag, kds som i andra sammanhang oroar sig så för de höga aborttalen i landet. Det gäller även de enskilda centerpartister som i motioner har gått till angrepp mot aborttalen. Detta hade varit ett alldeles utmärkt sätt att visa att man inte bara är intresserad av att begränsa aborträtten utan i första hand är intresserad av att minska antalet oönskade graviditeter. Det är precis detta som ungdomsmottagningar bl.a. sysslar med. Jag hade respekterat kds betydligt bättre om det hade visat sig att partiet var intresserat av att göra satsningar på denna verksamhet. Jag beklagar att det i utskottet inte har gått att få med framför allt detta parti men självklart också de andra partierna. Jag är ledsen över att det när det gäller dessa problem -- oönskade graviditeter samt anorexi och bulimi, som är så besvärande framför allt för tonårsflickor -- inte har gått att samla utskottet bakom åtgärder riktade just mot dessa grupper. Men jag vill i alla fall yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring 1. När det gäller satsningar på ungdomslokaler och andra lokaler är det litet lustigt. Ny demokrati inser att man behöver satsa på ombyggnad och renovering av lokaler och att detta skapar jobb. Men tydligen vill man hellre satsa på trossamfundens lokaler. Ungdomslokaler har man inte så stort intresse för, trots att det ger lika många jobb som andra projekt. Vänsterpartiet har föreslagit ett särskilt anslag på 20 miljoner kronor för inredning och utrustning av särskilda ungdomslokaler, och jag yrkar bifall till den meningsyttring där detta framgår.
Herr talman! Jag vill till Elisabeth Persson en passant säga att det slumpade sig så att det var en motion om förbättrings och ROT-åtgärder på trossamfundens lokaler som gjorde att vi var positiva till att snabbt komma i gång för att visa att man kan göra någonting med dessa ROT-åtgärder. Hade det gällt en motion om åtgärder på samlingslokaler hade vi varit lika intresserade. Det gäller bara att snabbt komma i gång. Om det sedan handlar om skollokaler eller trossamfundens lokaler spelar ingen roll. Det primära för oss är att minska arbetslösheten.
Herr talman! Det finns en motion från Vänsterpartiet, Simon Liliedahl, som handlar om ungdomslokaler. Det är bara att rösta på den så fixar det sig. Ni brukar ju vara så flexibla i andra sammanhang, så jag förstår inte varför inte det skulle gå bra.

Herr talman! Det råder stor enighet om detta betänkande. Regeringspartierna och Socialdemokraterna är ense om de fem anslagsposterna i betänkandet. Det kanske framstår såsom anmärkningsvärt en dag som denna med förmiddagens föreställning. Men verkligheten är ju ändå den i vårt land att samsynen i politiken är mycket stor. Här handlar det om anslagsposter som får påslag, och det underlättar kanske enigheten. I detta betänkande finns ca 27 miljoner kronor i reformpengar. Jag anser att civilministern och regeringen gör en riktig prioritering, när de satsar på ungdomsfrågorna. Intressant är ett helt nytt förslag till anslag, som skall ge stöd till ideell verksamhet när föreningar angagerar sig i verksamhet som tidigare nästan enbart har skötts av offentlig sektor. Enigheten i utskottet bröts emellertid av Ny demokrati och Vänsterpartiet, alltså ytterkantspartierna i riksdagen. Nydemokraterna står för inkonsekventa besparingsförslag grundade på en ogenomtänkt och motsägelsefull politik, medan Vänsterpartiet plussar på. Herr talman! I reservation 1 vill Nydemokraterna dra undan 1,3 miljarder kronor från det statliga stödet till föreningsliv och samlingslokaler. Simon Liliedahl säger här i dag att detta förslag är framlagt för att få en diskussion om besparingar. Vad händer om de förslag man ställer går igenom i riksdagen? Det måste varje parti fråga sig. I övriga partier tar vi ansvar för de motioner vi väcker. Här ser vi en illustration till den kris som belystes i debatten i förmiddags. För övrigt vill Ny demokrati ha en diskussion om besparingar enbart för att komma åt en liten bit. Varför avger man då en reservation som avser alltihop? Denna gång var det fråga om 1,3 miljarder. Förra riksmötet höftade Ny demokrati till med 2 miljarder. Nu har man gjort en viss matematisk beräkning, men ingen behovsinventering. Det är tydligen onödigt. Nydemokraterna menar sig alltså med detta förslag minska föreningsstödet med 10 %. Det låter inte så revolutionerande, men det är det. Av det totala statliga stödet på 7,5 miljarder kronor är det fråga om nära 20 %. Räknar man sedan bort det humanitära stödet som organisationerna enbart kanaliserar och likaså lönebidraget skall denna besparing göras på en summa av 3,5 miljarder. Även om man accepterar att skära i det totala föreningsstödet kan man fråga sig: Varför skall just staten få rätten att ta hem hela denna besparing på 5,5 miljarder, och även 10 % av den del som avser icke-statligt stöd? Den besparingen borde väl i så fall kommunerna få ta hem. I reservation 2 vill Ny demokrati dra in stöd till Folkets hus-rörelsen, men inte till Våra gårdar eller Bygdegårdarnas riksförbund. Varför förespråkar man olika behandling av lokalhållande organisationer? Reservation 2 och 3 hör ihop och är ett uttryck för inkonsekvensen i nyd:s politik. I partimotionen kräver Ian Wachtmeister i yrkande 4 en utredning som skall ''komma'' med besparingsförslag. I yrkande 5 föreslås riksdagen ''nu'' besluta om en minimering av nämnda anslag. Ny demokratis utskottsledamot har tvingats konstatera denna inkonsekvens och har alltså inte följt upp Ian Wachtmeisters krav i utskottet. Han har heller inte tagit upp alla övriga partimotionsyrkanden från Ny demokrati. De är ogenomtänkta och motsägelsefulla. Till de ogenomtänkta förslagen hör Ian Wachtmeisters förslag om riktlinjer för stöd från kommuner och landsting. Det skulle riksdag och regering bestämma om. Jag frågar mig: Vad tycker Våra motioner är bra, sade Ian Wachtmeister här på förmiddagen. Det är lätt att ha en avvikande mening. Det hedrar Simon Liliedahl att han i utskottet inte drivit vissa av dessa inkonsekventa och ogenomtänkta förslag. Herr talman! Vad gäller Vänsterpartiets krav är motiveringarna i betänkandet fullt tillräckliga för att motivera ett avslagsyrkande. Den ena motion som Elisabeth Persson här berörde har ju hamnat i helt fel utskott. Det är sjukvårdshuvudmännens ansvar och inte riksdagens. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande KrU12 och avslag på reservationerna samt meningsyttringen.

Herr talman! Många av de frågor som ställdes riktades till min partiledare Ian Wachtmeister. Jag anser att han får svara för dem själv. Jag är inte lämplig man att utveckla detta. Det gör han på ett utmärkt sätt själv. När det gäller frågan om besparingar vill jag säga att det är mycket lätt att spara 10 %. Det kan man göra hur enkelt som helst. Jag kan garantera att det inte går ut över verksamheten. Jag har levt med besparingar i hela mitt liv. Det går alltid när man inte har gjort en besparing att spara 20 % eller 25 % genom att trimma administrationen. Det är med rätt eller fel den argumentation som vi har velat föra in. Vi som kommer nya utifrån verkligheten, och kanske jag i allra högsta grad, har funnit att man inte diskuterar nedskärning av bidrag. Det är för att få i gång en diskussion kring detta som jag har agerat.
Herr talman! Det är inte sant som Simon Liliedahl säger att man inte diskuterar förändringar när det gäller bidragen. Om det är någonting som är aktuellt är det väl just det. Flera ledamöter här i riksdagen har suttit i lotteriutredning. Den har haft i uppdrag att komma med förslag som hjälper folkrörelserna till större egenfinansiering. Jan-Erik Wikström leder en särskild utredning för att se över hela bidragssystemet till Folkrörelsesverige och komma med förslag till förändringar som också skall leda till minskningar. Det är inte sant att detta inte diskuteras. De är just vad man gör.

Herr talman! Som Monica Widnemark väl vet är jag ganska ny här. Jag har blivit mycket stimulerad av att arbeta i utskottet och få lära mig folkbildnings och kulturfrågorna. Jag vill gärna göra som Monica Widnemark föreslår och berätta om erfarenheterna för Ny demokratis riksdagsledamöter och fokusera på dessa mycket viktiga frågor.

Herr talman! Som Monica Widnemark vet är jag bara en fattig ersättare här. Om någon mer blir sjuk eller borta och jag får vara kvar lovar jag att göra mitt bästa.

Herr talman! Vi står just nu i ett viktigt skede i utvecklingen av den svenska skolan. Jag tänker naturligtvis på att vi håller på att utarbeta en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Dessa ärenden ligger just nu i regeringskansliet för beredning. Den här processen startade under den socialdemokratiska tiden. Först i samband med att vi lade över huvudansvaret för skolans verksamhet på kommunerna och sedan genom att den socialdemokratiska regeringen tillsatte Läroplanskommittén och Betygsberedningen för att vi skulle få ändamålsenliga styrdokument för den svenska skolan. Dessa dokument är mycket viktiga för många människor i Sverige. Det gäller alla barn och ungdomar som går i skolan, alla vuxna i komvux, alla lärare och all annan personal som jobbar i skolan och även alla föräldrar. Därför är det viktigt att vi använder den här tiden på ett bra sätt och till att åstadkomma bra dokument som alla som är berörda känner igen sig i. Läroplanen är också mycket viktigt eftersom det är ett av de få styrdokument som vi har i den svenska skolan från regering och riksdag. Där ger vi ramarna för hur vi vill att skolan skall utformas. Läroplans och betygsberedningarna har nu varit ute på remiss, och de ligger som sagt var för beredning. Vi socialdemokrater har i samband med allmänna motionstiden lättat på förlåten en del och kommenterat en del av förslagen i speciellt Vi tycker att det är viktigt med ett demokratiskt arbetssätt i skolan. Vi tycker det är viktigt med helhetssyn i skolan och att man inte splittrar upp ämnen. Vi tycker också att det är viktigt att de praktiskt-estetiska ämnena får en given och central plats i skolan och skolarbetet. När det gäller Betygsberedningen konstaterar vi att vi delar beredningens syn på att det skall införas ett kunskaps och målrelaterat betygssystem. Men vi ser också att det finns kritik på vissa punkter vad gäller Betygsberedningen. Vi socialdemokrater tycker också att det är angeläget med största möjliga enighet över partigränserna när vi skall fatta beslut om en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Det har naturligtvis att göra med att det rör så många människor i Sverige, både unga och äldre. Vi hoppas verkligen att regeringen menar allvar när den går oss till mötes och säger att man vill samråda i en arbetsgrupp kring läroplans och betygsberedningarna. Det är viktigt att man verkligen menar allvar från regeringen, eftersom läroplanen och betygssystemet skall gälla under en mycket lång tid. Det brukar de göra. Vi påpekar också att det är viktigt att man verkligen vill samråda. Vi socialdemokrater har dåliga erfarenheter av regeringens sätt att hantera samråd med oppositionen. Ingvar Carlsson har ju i samband med den debatt vi hade på förmiddagen tagit upp frågorna kring samråd och hur regeringen har hanterat de överenskommelser som tidigare har gjorts mellan regeringen och oppositionen. Eftersom vi är så angelägna om att vi skall lägga fram ett brett förankrat dokument kring läroplan och betyg, tycker vi att det är viktigt att utskottet i betänkande nr 7 lägger fast hur samrådsprocessen bör ske för att vi skall få fram dessa dokument. Vi vill understryka de skrivningar som finns i betänkandet. Vi socialdemokrater tycker också att det är viktigt att den här beredningen får ta den tid den tar och att man inte hastar fram förslagen. Vi tycker också att det är viktigt att debatten får fortsätta kring läroplans och betygssystemen ända fram till dess att riksdagsbeslutet fattas någon gång i höst. Det är viktigt att vi från alla håll, även från regeringens sida, inte lägger locket på under beredningen, utan är beredda att diskutera i den offentliga debatten de frågor som människor tycker är viktiga i Sedan gäller det betänkande nr 9 om insatser för elever med handikapp. När det gäller stöd till elever med flerhandikapp i särskolan har riksdagen beslutat att ansvaret för särskolan och särvux successivt skall föras över från landstingen till kommunerna. Särskolekommittén föreslog att de medel som används inom särskolan för inrättande av konsulenttjänster inom landstingens särskola skulle överföras till SIH och den samlade konsulentorganisationen där. Nu har det inte blivit så i samband i med riksdagsbeslutet. Då reserverade vi socialdemokrater oss och hävdade att behovet av konsulentstöd till flerhandikappade inte är tillgodosett, och vi förordade en snabb översyn av konsulentorganisationen för att förstärka resurserna och klarlägga huvudmannaskapsfrågan. Vi tycker att skälen till att göra den här översynen kvarstår. Det har vi med i vår reservation. När det sedan gäller stöd till elever med hörselhandikapp säger SIH i sin anslagsframställning att det råder oklarhet beträffande stödinsatser till hörselhandikappade elever. Från en del landsting har det ifrågasatts huruvida man i fortsättningen skall behålla den här servicen till kommunerna. Vi tycker att det är viktigt att de hörselhandikappade eleverna inte kommer i kläm, utan även i fortsättningen får det pedagogiska stöd de behöver. Vi säger att inriktningen bör vara att ansvaret läggs på SIH för det samlade hörselpedagogiska stödet, eftersom man i dag inom specialskolor och resursoch kunskapscentra har en omfattande verksamhet som riktar sig till elever med hörselhandikapp. Vi anser att det bör uppdras till regeringen att göra den här omläggningen av ansvarsfördelningen av det hörselpedagogiska stödet. Sedan har vi ytterligare en reservation som gäller läromedelsfrågor. Sammanfattningsvis när det gäller dessa reservationer vill vi socialdemokrater skynda litet snabbare för att inte elever med särskilda behov skall komma i kläm i de förändringar som nu sker. Det är skälen till våra reservationer. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Något av betänkandena från utbildningsutskottet kanske kan tjäna som en kontrast till förmiddagens övningar. På förmiddagen pratades det mycket vitt och brett och förbi varandra om nödvändigheten av att ha konstruktiva och hållbara lösningar genom det beredningsarbete som bedrivs av våra utskott i olika ärenden. När vi i Vänsterpartiet i samband med allmänna motionstiden satte oss ner och diskuterade vilka frågor det var som är viktigast framöver på skolpolitikens område, hamnade naturligtvis våra blickar direkt på frågan om den framtida läroplanen och ett framtida betygssystem. Vi ansåg att man måste betona vikten av att det tas fram förslag som är hållbara framöver, förslag som inte vilar på en bräcklig riksdagsmajoritet och kan komma att rivas upp vid en eventuell majoritetsförändring i riksdagen. För den grupp som vi ansåg borde arbeta med detta valde vi namnet parlamentarisk skoldelegation och föreslog det i en av våra partimotioner. Det visade sig senare att det fanns en beredskap i utbildningsutskottet att föra ett sakligt och konstruktivt resonemang runt de behov som skolan står inför och hur styrinstrumentet läroplan skulle förankras politiskt. Vi har från Vänsterpartiets sida varit angelägna om att kunna kompromissa i den här frågan för att få till stånd ett sådant arbete som vi förordar. Därför har vi t.ex. kunnat gå ifrån uppdelningen i arbetsstrukturer med rubriker av den typ som vi föreslagit i motionen. Vi tycker att det är bra att vi kan samla en stor politisk majoritet bakom tanken på att bereda ärendet om läroplan på det sätt som nu föreslås. Det är bara på ett par punkter som jag för mitt partis räkning har funnit anledning att peka på viktiga aspekter i arbetet, som jag hoppas kommer i gång så fort som möjligt. Jag vill naturligtvis understryka det som utskottet säger, att det här arbetet inte får hasta fram. Man får inte vara låst vid en tidsangivelse i regeringens propositionsförteckning, utan kvaliteten måste få styra. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är ofrånkomligt att i ett beredningsarbete som syftar till att få fram en ny läroplan ta upp vissa etiska värden och hur de skall kunna behandlas i skolan och lyftas fram i läroplanen. I går var flera av utbildningspolitikerna här i riksdagen på ett seminarium som Rubriken var ''Etik i teori och praktik''. Det var ett par stycken intressanta inledningar på seminariet, och sedan fördes en diskussion kring vilka etiska värden som måste lyftas fram. Det finns etiska värden som kanske inte är ''inne'', som inte är moderna i dag, men som man ändå måste slåss för i de tider som vi lever i. I vår motion har vi också sagt att skolan så långt det är möjligt, med läroplanen som styrinstrument, skall verka bl.a. för att klyftorna i samhället minskar. Vad har detta med skolpolitik att göra? Jo, ett av de etiska värden som vi från Vänsterpartiets sida tycker att skolan skall stå för är jämställdhet. Jämställdhet handlar om att överbrygga klyftor -- ekonomiska klyftor, sociala klyftor och könsbundna klyftor. Just därför anser vi att beredningen av ett nytt läroplansförslag näppeligen kan komma runt en sådan fråga, och vi tycker nog att utskottet borde ha kunnat skriva in detta i sitt betänkande. Den andra frågan som är viktig framöver är betygssystemet. Det är allmänt känt att vi i Vänsterpartiet är övertygade om att skolan skulle innehålla många fler, roligare och mera solidariska arbetssätt, om den finge arbeta betygsfritt. Jag tror att man på det sättet skulle kunna undanröja många dubbla budskap i skolan. Nu vet vi att vi är ensamma i denna kammare om att förespråka en betygsfri skola. Frågan om vilka betygssystem man skall ha i skolan har utretts från tid till annan, i många olika omgångar, och har varit föremål för många timmars arbete här i kammaren. Men man har egentligen aldrig på allvar utrett vilka villkor och möjligheter en betygsfri skola skulle erbjuda. Vilka krav skulle ett betygsfritt arbetssätt ställa på lärarna? Vilka nya arbetsmetoder skulle krävas för att utarbeta andra utvärderings och uppföljningsmetoder än betyg? Hur står dessa två möjligheter kvalitativt gentemot varandra? Om man nu är inne i en utveckling av skolan där man säger sig vilja skapa en skola som skall kunna möta framtidens nya problem och möjligheter, borde man vara så pass flexibel och öppen, tycker jag, från de andra partiernas sida att man skulle kunna säga: Vi är rätt nyfikna på det här. Även om vi inte tror på en betygsfri skola, kan vi ändå kosta på oss att se på vad en sådan skola skulle innebära i förhållande till den skola som finns i dag och i förhållande till den skola som vi kommer att föreslå skall verka framöver enligt en läroplan som skall hålla kanske 15--20 år. Så modern, så nytänkande och så nydanande är man ännu inte. Herr talman! En annan viktig fråga som har med läroplan, arbetssätt och annat i skolan att göra är de materiella villkoren i en skola.

De allra flesta gånger handlar det om pengar. En grupp av elever som är oerhört beroende av detta är de elever som har någon typ av handikapp. Jag delar den oro som Ewa Hedkvist Petersen uttrycker när det gäller elever med hörselhandikapp. Vi befinner oss inne i en omorganisation av ansvaret för stöd åt de eleverna. Jag tycker att utskottet ändå skriver tydligt på den punkten, så jag har inte ansett det nödvändigt att gå fram med en reservation i frågan om det framtida stödet för elever med hörselhandikapp. Däremot tycker jag att det finns anledning att se till att behålla kompetensen för elever med olika handikapp. Det gäller framför allt flerhandikappade elever, som kanske möter de största svårigheterna i skolan i dag. Det är svårt att förstå ibland för föräldrar, ibland för eleverna själva, ibland för lärare och ibland för kompisar varför man reagerar så som man gör i olika situationer när man är flerhandikappad. Det kan vara svårt att på en kort stund förklara. Då gäller det att föra ut kompetens och kunskap om detta. Därför har vi föreslagit att det skall inrättas 15 konsulenttjänster för flerhandikappade särskoleelever redan 1993/94, detta till den famösa kostnaden av 5 miljoner kronor. Det finns mycket att säga om handikappade elevers villkor och situation i skolan i dag.

Jag vill sluta, herr talman, med att säga att vi står bakom alla meningsyttringarna. Vi kommer att följa upp dem och arbeta för dem politiskt framöver, men jag yrkar inte bifall till någon av dem nu för att vi skall slippa voteringen.

Herr talman! Vi har i dag att behandla tre betänkanden från utbildningsutskottet: nr 7, 9 och Utbildningsdepartementet upp, och utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag på samtliga punkter. Vi har, som har framgått av vad de tidigare talarna sagt, också tagit upp tre motioner som gäller den fortsatta beredningen av förslag till ny läroplan och nytt betygssystem i skolan. Jag instämmer med Eva Hedkvist Petersen i att det är en för skolans framtid väldigt viktig diskussion som har pågått och pågår i detta ärende. Vi yttrade oss redan i höstas med anledning av motioner om att det var viktigt att man fick en parlamentarisk förankring av det fortsatta arbetet. På Utbildningsdepartementet har man redan startat en sådan förankringsprocess. Vi har i utbildningsutskottet haft en engagerad debatt om hur denna förankringsprocess bäst och smidigast skulle kunna ske. Jag noterade att Björn Samuelson tyckte att vi hade haft en konstruktiv debatt. Jag tror att vi alla försökte hitta en lösning på hur man bäst jobbar med dessa frågor tillsammans med Utbildningsdepartementet. Det betänkande som vi nu har att ta ställning till stöds av en bred majoritet inom utskottet. Med anledning av motionsyrkandena föreslås därför att man gör ett tillkännagivande till regeringen om att representanter från riksdagens partier i en arbetsgrupp bör ges möjlighet att följa beredningen av kommande förslag till ny läroplan och nytt betygssystem. Jag vill också understryka det som sades tidigare om att det självfallet är viktigt att man har största möjliga enighet vad gäller huvuddragen i dokumenten kring läroplan och betyg. Det är nog ganska givet att det ändå kommer att finnas detaljer som vi är oense om. Detta arbete skall i första hand bedrivas under våren. På Utbildningsdepartementet bedömer man att en proposition skulle kunna läggas fram i maj månad. Det är i alla fall viktigt, tycker jag, att vi i utskottet är överens om att det är angeläget att riksdagen under detta år får ta ställning till frågan. Det återstår att se när man är färdig i arbetsgruppen och på departementet, men det är viktigt att man får en proposition som riksdagen kan ta ställning till i år. Till betänkandet är tre reservationer från Vänsterpartiet fogade. Jag skall kort kommentera dessa. I reservation nr 1 tas frågan om ansvarsfördelning för hörselpedagogiskt stöd upp. Socialdemokraterna anser att stödet bör föras över till statens, och därmed till SIH:s, ansvarsområde. Utskottsmajoriteten vill hänvisa till regeringens skrivning på detta område i budgetpropositionen, där man redovisar vilka direktiv som givits till SIH inför den fördjupade anslagsframställning som lämnas senare under detta år. Man säger bl.a. att ansvarsfördelningen mellan institutioner som arbetar inom handikappområdet behöver bli tydligare. För att understryka att det är en viktig fråga har regeringen också ökat anslaget till SIH från 1 miljon till 4 miljoner kronor för att kunna köpa tjänster från landstinget. Jag vet att SIH nyligen har haft överläggningar med Landstingsförbundet kring de tjänster man har behov av att köpa från de olika landstingen. Utskottsmajoriteten är inte beredd att nu ta ställning till hur ansvarsfördelningen på det hörselpedagogiska området skall organiseras. Regeringens prövning av SIH:s fördjupade anslagsframställan bör avvaktas. När det gäller reservation nr 2 om konsulenter för flerhandikappade elever i särskolan vill jag hänvisa dels till den tidigare nämnda fördjupade anslagsframställan från SIH, dels till den uppföljning och utvärdering som Skolverket gör och som omfattar hela skolväsendet. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör riksdagen avvakta regeringens bedömning av frågan i nästa års budgetproposition. I reservation nr 3 behandlas brist på läromedel för handikappade elever. Här kan jag väl egentligen konstatera att vi var väldigt nära att komma överens. Jag drar slutsatsen att vi är helt överens, av den anledningen att Eva Hedkvist Petersen inte yrkar bifall till reservationen. Den meningsyttring som Vänsterpartiet fogat till betänkandet har jag berört när jag talat om reservationerna. Utskottsmajoriteten anser att det är fel att bifalla framställan om ökade anslag utan att först avvakta den fördjupade anslagsframställan från SIH. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkanden 7, 9 och 10 och avslag på samtliga reservationer och på förslag i meningsyttringarna.
Herr talman! Jag vill bara när det gäller betänkande nr 9 om elever med handikapp kort säga att vi socialdemokrater självfallet står bakom alla våra reservationer. Jag yrkade bifall bara till två av dem för att bespara kammaren voteringar. Vi står alltså bakom dem. När det sedan gäller reservationerna om elever med handikapp är det precis som jag tidigare sade. Vi är oroliga för att en del elever som har svårigheter hamnar mellan två stolar i alla de förändringar som sker. Vi vill därför med våra reservationer markera att vi vill snabba upp arbetet med att se till att de verkligen får det stöd de behöver. Det är en sammanfattning av våra reservationer. Bo Arvidson använder ordet förankring när han talar om den arbetsgrupp som skall vara med i beredningen av läroplans och betygsfrågan. När man använder det ordet kan man få en känsla av att förankring sker från en punkt eller part till en annan. Jag vill förtydliga genom att säga att vi ser arbetsgruppen som en möjlighet för oppositionen att diskutera med regeringen under beredningens gång, och till att framföra våra synpunkter och påverka -- som Bo Arvidson säger -- huvuddragen i den proposition som kommer. Detta syftar till att vi skall få fram en läroplan och ett betygssystem som de flesta elever, föräldrar och lärare känner igen när de är färdiga produkter. En förankring får alltså inte innebära att en part förankrar något hos en annan. Det måste bli ett givande och ett tagande om det skall vara meningsfullt. Skolministern sade i går att hon trodde att arbetsgruppen skulle tillsättas denna vecka. Det har under den beredning som skett hittills inte funnits några diskussioner med oppositionen. Vi har i vårt parti såvitt jag vet ännu inte fått en begäran om att tillsätta personer eller någon beskrivning av hur gruppen skall arbeta, men jag förmodar att det kommer alldeles snart.
Herr talman! När jag talade om förankring citerade jag vad utskottet sade i höstas. Det var kanske därför jag använde det ordet. Vi har, när vi har diskuterat i utskottet, använt ordet överläggningar. Det är självklart att det skall vara möjligt för alla partier att vara med och påverka, så att vi kan få fram det förslag som största möjliga antal partier kan stå bakom. Vi är nog alla lika intresserade av att få en lösning på handikappfrågorna. Samtidigt är det viktigt att man erinrar sig de direktiv som SIH ändå har fått för att lägga fram ett förslag när det gäller de olika handikappgrupperna som är väl förankrat och genomtänkt. Det är också stora förändringar på gång när det t.ex. gäller särskolan. Då är det rimligt att ta fram ett ordentligt underlag innan beslut fattas om att flytta olika personalgrupper, dvs. så att det kan bli klart hur det skall bli i framtiden. Vi vill alltså ha ett bättre underlag.